Fru talman! Mycket skall man höra innan öronen trillar av, brukar det heta. Här står Kurt Ove Johansson och läxar upp de borgerliga med en stämma som en brukspatron kunde avundas honom. Jag min stackare, som har fått kritik tidigare — och även i dag — för att vara alltför hårdhänt, får nu höra att jag har varit oerhört avslagen i mitt inledningsanförande. Det har varit mycket väsen för litet ull. Det mest kritiska betänkande vi har haft under många år betecknas av Kurt Ove Johansson som ett betänkande med ganska litet kritik. Han talar om tillnyktring och mycket annat. Det finns två sätt att försöka beskriva hur herr Johansson kan ha kommit fram till detta. Den för honom fördelaktigaste versionen torde väl vara att han är en stor politisk skämtare. Betänkandet är unikt i sin kritik. Det handlar om en affär som har dragit till sig mer uppmärksamhet, och rätt så, än någon annan politisk skandal under efterkrigstiden. Denna händelse bagatelliserar emellertid Kurt Ove Johansson. Hans ärende i talarstolen var ett enda, nämligen att på varje tänkbar punkt friskriva regeringen och de övriga inblandade. Här fanns inte något av, skall vi säga, den överblick över situationen som tidigare ändå har funnits t.ex. från utskottets ordförande, Olle Svensson. Vi som känner herrarna vet att Olle Svensson är en utomordentligt självständig person jämfört med Kurt Ove Johansson, som aldrig ens skulle ifrågasätta tryckfelen i regeringens propositioner. Kurt Ove Johansson för ju här socialdemokratins talan. Men vad som förvånar mig är att varken Kurt Ove Johansson eller hans parti uppenbarligen kände sig bedrövade över att denna affär över huvud taget inträffat. Där fanns inget beklagande av att denna typ av händelse med alla dess konsekvenser kan inträffa i 1980-talets Sverige. Kurt Ove Johanssons ärende italarstolen var att kritisera de borgerliga och andra som har försökt reda upp det som har hänt. Det tycker jag var ett besked så gott som något. Det överensstämmer nämligen, herr talman, med statsministerns attityd i denna affär. Ingvar Carlsson tycks tro att det nu bara är att gå vidare som om ingenting hade hänt, att när granskningsdebatten är över är Ebbe Carlsson-affären över, och konsekvenserna, de politiska och rättsliga, är någonting man inte behöver bekymra sig om. Herr talman! Ingenting kan vara felaktigare. Ebbe Carlsson-affären har satt sådana djupa spår i Sveriges politiska och juridiska liv att den kommer att leva länge ännu. Det beklagliga är att statsministern och hans partivän Kurt Ove Johansson här i kammaren icke verkar ha förstått vad som har hänt. Man verkar inte förstå att det nu krävs åtgärder för att se till att detta aldrig kan upprepas. Om man nu inte har förstått detta, kommer Ebbe Carlsson-affären att bli en långkörare igen. Nästa granskningsdebatt och andra granskningsdebatter kommer att handla om Ebbe Carlsson-affären, dess efterföljare och dess konsekvenser. Jag beklagar djupt att man inte från socialdemokratiskt håll tycks ha förstått allvaret i situationen. Jag är djupt besviken på Kurt Ove Johanssons inlägg. Herr talman! Avslutningvis vill jag i detta inlägg säga att jag reagerar också mot Bo Hammar. Han har en benägenhet — och han hade det i sitt första inlägg i sin första granskningsdebatt för ett par år sedan — att moralisera. Det var de borgerliga som hade partipolitiserat frågan, sade han, och han, om någon, skulle gå fri från partipolitik. Vpk skulle inte syssla med att ta partipolitiska hänsyn i dessa ärenden. Var och en som har följt debatten under senare år vet ju att i det här avseendet är Bo Hammar lika god kålsupare som någon annan. Jag tycker inte om att man på detta sätt menar att det ena partiet sysslar med helt rättsliga bedömningar, andra partier med mer partipolitik. Så är icke fallet. Ingen tror det, även om Bo Hammar står här och upprepar det. Vi har fått en dos moralkakor över oss från Bo Hammar. Det må så vara om han vill vara kammarens egen moraltant. Men jag tror att vi skall respektera att andra partier på egen hand kan göra bedömningar utan att bli utsatta för den typen av misstänkliggöranden när det gäller grunderna. Jag ägnar mig inte åt det när det gäller vpk. Jag tycker inte att det finns anledning för vpk att ägna sig åt det när det gäller andra partier.
Herr talman! Jag reagerade också när jag lyssnade på Bo Hammar och även på Hans Leghammar. De framställer sig själva som de verkliga besserwissrarna i denna församling, drivna av djupa och ädla motiv medan vi andra skulle ha andra syften än sanningen. Så är det naturligtvis inte. Jag reagerade också mot att Hans Leghammar vill försöka påskina att vi från centern skulle ha ändrat våra skrivningar för att de skulle passa honom. Skrivningar ändras från sammanträde till sammanträde under utskottsarbetets gång. Det är ett led i det fortgående beslutsfattandet att man överväger hur man skall uttrycka olika typer av kritik. Inte vare sig i dessa frågor eller i andra frågor har Hans Leghammar och hans partikollegor i riksdagen haft något bestämmande inflytande över utgången. Kurt Ove Johansson var mycket lågmäld i sitt anförande. Jag kände knappast igen honom från tidigare debatter. Han brukar ha en uppmuntrande och upphetsande aggressivitet i sitt framträdande, som verkar inspirerande på oss andra. Det saknade jag i stor utsträckning. Man frågar sig varför. Jag utgår från att Kurt Ove Johansson har ett motiv. Han vill tona ner det hela. Genom hans anförande gick såsom en röd tråd att det hela inte var så märkvärdigt. Anna-Greta Leijon hade begått ett par små misstag, men hon ville så väl. Jag erinrar mig att jag i en utfrågning i somras råkade ställa frågan: Ebbe Carlsson, finns han? Det var en del som tog fasta på det. Kurt Ove Johansson har tagit så fasta på vad som då hände att han tydligen inte vet att Ebbe Carlsson-affären över huvud taget har ägt rum. I varje fall hörde jag ingen summerande kommentar om denna mycket märkliga historia. Men den kanske inte har ägt rum enligt Kurt Ove Johansson. I realiteten riktar även ni socialdemokrater kritik mot ett statsråd. Kritiken är hårdare än jag upplevt under de 18—19 år jag suttit i riksdagen. Jag harinte vid olika regeringsinnehav sett något förslag från oppositionen som har haft den sältan. Denna kritik är ju i sak lika hård i det socialdemokratiska yttrandet som i reservationen, även om formuleringarna är annorlunda. Kurt Ove Johansson påstod att oppositionen hade bedrivit ett härnadståg mot statsministern. Stackars statsminister att bli utsatt för ett härnadståg! Om det fanns några härnadståg mot statsministern på de punkter som Kurt Ove Johansson tog upp till diskussion, sattes de i gång och leddes från annat håll. Det förekom uppgifter från personer som hade varit involverade — och de vidarebefordrades i pressen — om att statsministern hade varit orienterad på ett mycket tidigare stadium än han själv påstod. Menar verkligen Kurt Ove Johansson att vi skulle ha låtit dessa för statsministern mycket graverande uppgifter stå kvar utan att bli undersökta och klarlagda? Jag tycker att Kurt Ove Johansson och alla andra borde vara tacksamma för att vi tog fasta på vad som hade sagts så att vi kunde rensa luften på den punkten. Jag vill gärna understryka att det inte är någon förstahandsuppgift för konstitutionsutskottet att samla glödande kol på olika individers hjässor. Vi har en lika stor uppgift när det gäller att raka undan de kol som andra orättmätigt har placerat på hjässorna. Vi skall inte på något sätt undanskymma att i många av de frågor som vi har tagit upp till noggrann granskning har vi kommit till slutsatsen att inga fel har begåtts. Det tycker jag är ett mycket bra resultat. Jag skulle vara glad om vi kunde komma till det resultatet i alla de frågor som vi granskar.

Herr talman! Jag är litet förundrad över att bänken till höger är alldeles tom och att det inte finns någon representant från regeringen som tar emot budskapet om granskningen. Det var annat 1937 när Per Albin Hansson som nybliven statsminister för majoritetsregeringen själv gick upp i debatten och skulle sätta utskottet på plats. Numera sätter man utskottet på plats genom att inte ens visa upp sig. Hur vore det om Kurt Ove Johansson i denna diskussion ändå kunde visa litet ödmjukhet? Han framträder här precis som om inget hade hänt. Mycket väsen för litet ull. Här riktas allvarlig kritik mot ett statsråd för att ha brutit mot grundlagen. Här riktas allvarlig kritik mot ett statsråd för att ha åsidosatt åklagarna. Här finns en majoritet för att rikta kritik mot ett statsråd för att ha understött och påverkat myndigheterna genom att sanktionera olika teorier. Det är ingen ull alls! Det finns faktiskt en majoritet för en ganska kraftig kritik. Därtill kommer att socialdemokraterna instämmer i denna kritik med litet andra ordvalörer. Men den grundläggande meningen att man inte får fatta vilka beslut och utfärda vilka brev som helst har stöd hos socialdemokratin. Det är många år sedan, om det någonsin har hänt, som utskottet och sedermera kammaren har varit så överens om kritik mot ett statsråd. Det har också fått konsekvenser. Anna-Greta Leijon har avgått. Vad mer leder den allmänna passiviteten över huvud taget till att man kommenterar denna affär? Här pågår det buggning och smuggling. Här finns privatpengar — men justitieministern slog inte näven i bordet och sade att det inte får gå till så. De här pengarna användes sedan till den illegala smugglingen. Ingen socialdemokrat har tidigare tagit upp att statsministern inte ville beklaga det hela eller visat något engagemang mot att det får gå till på det här viset. Nu går Kurt Ove Johansson upp och säger att det är mycket väsen för litet ull. Vilken socialdemokrat utom Hans Göran Franck i denna kammare vågar säga någonting om vad som händer i vårt land? Jag får be kammaren om ursäkt för en felsägning i mitt inledningsanförande. Jag sade att vi i vårt granskningsbetänkande hade ägnat oss åt politisk och juridisk granskning. Självfallet skall det vara juridisk och administrativ granskning. Det är mycket allvarlig kritik, och den finns att läsa i betänkandet. Att vi sedan här i kammaren ägnar oss åt att göra en sammanfattning kan naturligtvis inte vara något fel. Det undanröjer på intet vis den allvarliga kritik som förts fram i själva betänkandet. Herr talman!

Är det den slutsats vi skall dra, eller är det någon annan? Herr talman! Bertil Fiskesjö nämnde i sitt inledningsanförande någonting om att informella kontakter hade bidragit till denna verksamhet. Jag är beredd att instämma i det och ansluter mig till Bertil Fiskesjös slutsats. Han var finkänslig nog att inte säga att det var folkpartiet och socialdemokraterna som för några år sedan skrev ihop sig i ett betänkande om dessa frågor. Jag är inte sämre kvinna än att erkänna när jag tycker att jag har gjort fel. Jag tror att vi har hamnat snett i dessa frågor. Inte minst den här aktuella affären har visat på det. Jag tänker för min del bidra till åtgärder för att vi skall få en uppstramning när det gäller kontakter med myndigheter och regeringen och för att vi skall undanröja sådana problem som vi har tvingats hantera och granska under den här omgången i KU.

Herr talman! Bertil Fiskesjö kunde inte känna någon inspiration efter mitt förra inlägg, vilket han sade att han hade gjort förut i debatter med mig. Kan det, Bertil Fiskesjö, vara så att det inte finns någonting längre som kan inspirera Fiskesjö i dessa frågor? Jag skulle vilja ägna några ord åt det Bertil Fiskesjö sade om statsministern. Han ställde frågan till mig: Skall man inte granska statsministern? Ja, visst skall man granska statsministern. Det har också gjorts i utfrågningar och i vårt material. Men när vi har tagit del av materialet och utfrågningarna har vi kommit fram till att det inte finns någon saklig grund för att rikta kritik mot statsministern. Vad jag reagerar mot är att Anders Björck och Birgit Friggebo, trots att allt sakmaterial talar för att det inte finns någon anledning att rikta kritik mot statsministern, använder halva tiden av sina 15 minuters inlägg till att kritisera statsministern. Det är alltså denna typ av vulgärdebatt som jag vände mig mot i mitt första inlägg. Jag tycker att sakligheten borde leda fram till att de som står bakom reservation 4, där man kritiserar statsministern utan någon som helst grund, skulle ha haft kurage att erkänna att reservationen inte bygger på någon som helst substans. Litet grand av skammens rodnad vilar över reservation 4. Anders Björck retade upp sig på att jag tycker att hans inledning i förhållande till tidigare var litet avslagen. Jag kan då säga till Anders Björck att innehållet i det han sade var avslaget; det hade inte det där av kärna i substansen som annars brukar förekomma i hans inlägg. Det är inte så konstigt, för skall man bygga sin kritik på vad som står i reservation 4, då blir även Anders Björck avslagen fastän han naturligtvis ändå är högljudd, som han alltid brukar vara i talarstolen. Vi har alltså inte talat riktigt om samma saker. Sedan vill jag även på en annan punkt göra ett klarläggande, eftersom vi har anklagats här för att vi från vårt håll inte skulle ha insett att Ebbe Carlsson existerade. Eftersom Bertil Fiskesjö tydligen har glömt det, skall jag som kuriosa nämna att när Bertil Fiskesjö ställde frågan vid utfrågningen fick han svaret att visst existerade Ebbe Carlsson för oss socialdemokrater. Glöm alltså inte bort att vi riktar hård kritik, som jag ser det, i reservation 5 mot Anna-Greta Leijon när det gäller det rekommendationsbrev som hon utfärdade och som hon inte registrerade.

Det är alltså sättet att diskutera och resonera på som jag vände mig emot i mitt inledningsanförande. Det är fortfarande väldigt tyst från de tre borgerliga partierna när det gäller det faktum att de faktiskt har tvingats retirera från den hårdare kritik som de framförde sommaren 1988. Jag skall läsa upp följande formulering från en skrivning sommaren 1988 men som inte längre finns kvar i det skrivna materialet: ”Enligt utskottets uppfattning talar dessutom omständigheterna för att hon var medveten om det felaktiga i sitt handlande. Detta gör hennes handlande än mer klandervärt.” Detta har de tre borgerliga partierna tvingats att stryka i årets granskning. När jag påpekade detta försökte de tre borgerliga partiernas företrädare säga att jag vill mildra kritiken mot Anna-Greta Leijon. Vi står fast vid den kritik som vi framförde mot Anna-Greta Leijon 1988. Ni har retirerat på den punkten.

Herr talman! Också jag tycker att Kurt Ove Johansson är litet nonchalant. Han försöker komma ifrån att det faktiskt är väldigt hård och bestämd kritik som konstitutionsutskottet på en rad punkter riktar mot Anna-Greta Leijon och hela hanteringen av den här affären. Jag förstår inte riktigt meningen med att bortse från detta och att försöka släta över det hela. Anders Björck och Bertil Fiskesjö tycker att jag moraliserar över de borgerliga partierna. Ja, det är svårt att bedöma den saken. Jag vet inte vem det är som moraliserar. De som har tagit del av utskottsutfrågningarna kan väl göra sina bedömningar. Jag tycker för min del att det är svårt att ta ställning till den saken. Det har i varje fall inte varit min avsikt att moralisera. Vad jag har kritiserat er för är att ni har sysslat med, skulle jag vilja säga, politisk taktik i den här frågan. Jag tycker att det har gjort det svårare för oss att komma fram till ett bra resultat — inte vad gäller den senaste omgången, för där har vi lyckats ganska bra, men förra sommaren då riksdagen inte var samlad och ni inte var beredda att medverka till att en urtima riksdag inkallades. Vi i vpk sade: Om vi skall lägga fram ett färdigt betänkande, kräver logiken att riksdagen inkallas — vi var ensamma om den uppfattningen, men så skulle det inte bli. Med tanke på att utskottet inte hade någon riksdag att vända sig till menade jag att utskottet i hög grad borde koncentrera sig på de rättsliga bedömningarna av affären. Med den utgångspunkten skrev jag mina texter, och jag menar att de är väl så starka, ja, kanske starkare än de borgerligas. Ni skulle i era texter nödvändigtvis ha med olika mera politiska bedömningar. Jag kan begripa det. Vi stod ju inför valrörelsen. Ni gjorde väl bedömningen att det var nyttigt. Men utskottet hade kunnat komma längre. Dessutom hade det varit möjligt att få en annan majoritet, om ni inte hade haft nämnda partipolitiska ambitioner. Nu är vi överens på många punkter vad gäller detta betänkande. Men just därför tycker jag att det är ganska onödigt att, som ni har gjort i frågor där det inte finns helt klara belägg för att Anna-Greta Leijon har brustit, ändå skriva reservationstexter. Jag har tidigare frågat er: På vilken grundval gör ni er bedömning av det samtal som fördes mellan Anna-Greta Leijon och riksåklagare Magnus Sjöberg? Båda parter säger ju att avsikten inte var att utöva någon påtryckning på Sjöberg när det gällde att tystnadspliktsbrott icke skulle beivras. Ändå säger ni mycket spekulativt: Jo, men samtalet måste tolkas på det sättet. Det var Anna-Greta Leijons avsikt. Sjöberg dementerar. Leijon dementerar. Vilka sierskor eller fjärrskådare har ni tillgång till som kan göra en annan bedömning av samtalet? Det är just sådana här extraturer som är ganska onödiga. Vår kritik är ändå så långtgående och så sakligt stark att den här typen av extraturer inte behövs. Det är min kritik. Tala gärna om moraliserande! Men i så fall tror jag nog att vi moraliserar litet till mans.

Herr talman! Detta är det mest kritiska betänkandet från konstitutionsutskottet mot regeringen som vi har haft på mången god dag — 1988/89 års granskningsbetänkande. Det handlar inte minst om en av de största rättsskandaler som vi har haft på mången god dag — Ebbe Carlsson-affären. Men trots detta har Kurt Ove Johansson ägnat all sin tid i talarstolen åt att bagatellisera det hela. Han säger att det var mycket väsen för litet ull. I sitt senaste inlägg använde han också uttrycket vulgärdebatt — ordagrant återgivet — om de borgerliga. Vad är nu detta? Det innebär alltså att detta betänkande egentligen inte är någonting värt. Jag tycker nog att det hade varit politiskt klokt — om jag får ge politiska motståndare ett litet råd — att erkänna att det som har hänt är djupt beklagligt, att det är en skandal och att man från regeringens sida så länge man har regeringsmakten skall tillse att detta icke upprepas. Man bör beklaga de oskyldiga offer som Ebbe Carlsson-affären har skördat. Hade socialdemokraternas representant i talarstolen i dag gjort något av detta, tror jag att vi skulle ha kunnat sätta punkt för Ebbe Carlsson-affären utifrån konstitutionsutskottets synpunkt. Men budskapet till svenska folket i dag från socialdemokraternas representant är det rakt motsatta: Det är oppositionen som har bråkat, utnyttjat affären och varit taktisk. Det här är en bagatell, och oppositionen har ägnat sig åt en vulgärdebatt. Detta, herr talman, är alltså budskapet. Här finns ingen ånger, inget beklagande och inga löften om att man skall se till att detta icke upprepas. Det är, som sagt, budskapet från socialdemokraterna här i dag. Därför kommer Ebbe Carlsson-affären att fortsätta till dess att de som bär ansvaret inser vad de har medverkat till. Självfallet har landets statsminister ett ansvar. Man kan diskutera, som här har gjorts, om han på den här punkten var informerad eller inte. Jag respekterar att man har olika uppfattning på den punkten. Men för att det skall vara någon mening med att ha en statsminister som har de maktbefogenheter som vår konstitution medger — dessa befogenheter är mycket stora jämfört med vad som gäller i vissa andra länder — måste man självfallet ytterst kunna utkräva ett ansvar av statsministern. Det råder inget tvivel om att statsministern hade reda på den här affären en och en halv månad innan den blev offentlig. Han skulle naturligtvis ha kunnat vidta åtgärder. Om han hade gjort det — det ankommer inte på mig att säga vilka åtgärder — skulle det naturligtvis ha blivit en helt annan utveckling. Men socialdemokraterna tycks i dag här mena att statsministern icke har, och icke borde ha haft, någon roll och att han egentligen inte haft någon anledning att intressera sig för det hela. Jag vill avslutningsvis ställa en fråga till Kurt Ove Johansson — i varje fall tycker jag att det är en viktig fråga till socialdemokraterna i dag: Menar ni att Ebbe Carlsson-affären icke har varit någon rättsskandal, att den icke har varit någon politisk skandal eller att den över huvud taget icke har varit någon skandal?
Herr talman! Först ett par ord till Bo Hammar. Moralisera gärna! Det har jagi och för sig ingenting emot. Men framställ det inte som en god och för alla gällande moral! Vi moraliserar nog alla litet. Således får vi väl respektera varandras moraliska normer. Jag är dock kanske litet konfunderad när det gäller Bo Hammar. I somras gjorde han stor affär av att vi på den borgerliga sidan sysslade med politik. Då kunde han inte gå med. Nu är Bo Hammar och vi helt överens på flera punkter. Det som i somras, före valet, var föraktlig politik har nu efter valet och i vårens tid alltså blivit god juridik. Kurt Ove Johansson! Det har faktiskt hänt en del i Ebbe Carlsson-affären och i dess släptåg. Ett par justitieministrar, en polischef, en spaningsledare och en säpochef har avgått. Huvudena har rullat hit och dit, och det har rått en allmän oreda på de plan i samhället där oreda icke skall finnas. Det gäller alltså en mycket omfattande affär med vida effekter över stora fält. Vad Kurt Ove Johansson fortsätter att göra är att minimera det hela, och han gör det på ett skickligt sätt. Han väljer att diskutera små detaljer och att framställa dem som huvudsaker. Det är i och för sig listigt — det erkänner jag gärna — men det skymmer den stora, övergripande sakfrågan och det reella innehållet i konstitutionsutskottets betänkande. En sådan detalj som Kurt Ove Johansson gjorde mycket av var att vi i en skrivning hade tagit bort en passus om huruvida Anna-Greta Leijon var medveten om sin handling eller ej. Jag vill erinra om att jag upprepade den i mitt första inlägg. Jag utgår nämligen från att man inte ens i socialdemokratiska regeringar har helt medvetslösa statsråd.

Herr talman! Det är riktigt, som Bertil Fiskesjö säger, att man om man inte vill säga någonting i den stora frågan kan ägna sig åt petitesserna. Kurt Ove Johansson säger att ingenting i sakmaterialet talar för att Ingvar Carlsson på något sätt har varit inblandad. I vitboken redovisas att statsministern den 30 april träffade Carl Lidbom. Därefter framhålls: ”Efter detta samtal tog statsministern kontakt med justitieministern och underströk vikten av att arbetet med att kontrollera de aktuella uppgifterna bedrevs så skyndsamt som möjligt.” Detta innebär de facto att statsministern har tagit över rollen att driva fram en kontrollerande verksamhet i regeringskansliet. Det engageras också en mängd regeringstjänstemän i olika sammanhang för att kontrollera hela verksamheten. Sakmaterialet talar i själva verket för att statsministerns agerande innebar att kontakten mellan Anna-Greta Leijon och Ebbe Carlsson fortsatte. Ebbe Carlsson kallades upp till henne tillsammans med Sten Heckscher för att man skulle förbereda informationsverksamhet också i förhållande till partiledarna för att man skulle undanhålla uppgifterna från parlamentarikerna i säpokommittén. Men det må vara hur det vill med dessa små detaljer. Jag skall inte hålla något långt anförande. Jag har 4 minuter och 39 sekunder kvar av min taletid, men jag tänker inte utnyttja hela den tiden. Jag tänker till slut bara ställa en sammanfattande fråga till Kurt Ove Johansson, för att inte distrahera honom med alltför många frågor och inlägg: Har det som hänt varit bra för mordutredningen? Har det som hänt varit bra för säpos verksamhet? Har det som hänt varit bra för rättssäkerheten och rättsstaten Sverige? Har det som hänt över huvud taget bidragit med någonting positivt i Sverige under de senaste två åren?
Herr talman! Jag vill först vända mig till Birgit Friggebo och klart säga ifrån att det väl inte finns någon som under debatten i dag har hävdat att det som kallas för Ebbe Carlsson-affären har varit bra för någonting. Det finns väl över huvud taget ingen som har hävdat detta. Men det betyder ju inte att vi, när vi sätter oss ned i konstitutionsutskottet och granskar den här affären, kan använda oss av vilka skrivningar som helst. Vi måste väl ändå göra en relevant bedömning utifrån de fakta som föreligger. Även om det naturligtvis, som jag förstår, från oppositionens sida finns ett intresse av att rikta kritik mot statsråd, måste väl ändå en sådan kritik, om den skall ha någon lödighet och om den skall få någon effekt, också ha substans. Vad jag har vänt mig emot är att den kritik som oppositionspartierna har framfört på många punkter i betänkandet inte håller inför en saklig bedömning. Låt mig som ett exempel ta upp det som Birgit Friggebo sade i sitt förra inlägg, där hon tog upp den omtalade finansieringen av vissa polisinsatser. Vilka relevanta fakta har vi på den punkten? Jo, relevanta fakta i vårt material är ju att Anna-Greta Leijon i flera sammanhang har understrukit vikten av att det som skulle göras av polisen också skulle betalas av polisen. Det framgår av vårt material, Birgit Friggebo, att Anna-Greta Leijon vid samtalen med rikspolischefen i april försäkrade sig om att polisen klarade sina kostnader. Hon fick beskedet från Åhmansson att så var fallet. Om pengarna inte skulle räcka till skulle man begära extra anslag. Det är ovederhäftigt att, som man gör i en reservation, försöka anklaga Anna-Greta Leijon för någonting som hon inte har gjort eller medverkat till. Det är alltså sådana saker som det finns anledning att peka på. Jag vill vidare för både Anders Björck och Birgit Friggebo återigen peka på reservation 4, där ni försöker göra ett nummer av att statsministern tyckte att man skulle kontrollera de aktuella uppgifterna. Ni menar att detta skulle ha bidragit till att öka kontakterna mellan Anna-Greta Leijon och Ebbe Carlsson. Även av era egna skrivningar i reservationen framgår det klart att man inte skulle kontrollera dessa uppgifter mot uppgiftslämnaren Ebbe Carlsson, utan att de skulle kontrolleras av någon annan och mot någon annan. Statsministern sade — och det står för resten i er egen reservation — att uppdraget borde ges till berörd myndighet. Det var alltså egentligen inte ett uppdrag till Anna-Greta Leijon. Om man skulle dra någon logisk slutsats av uppgifterna i er egen reservation borde det snarare vara att statsministerns uttalande skulle leda till mindre av kontakter mellan Anna-Greta Leijon och Ebbe Carlsson. Sådana här skrivningar som ni har formulerat har, måhända slentrianmässigt, hängt med från granskningsarbetet, kanske utan att ni har tänkt djupare på dem, men jag har angripit dem. Ni har också avgivit en reservation om Anna-Greta Leijons kontakter med åklagarna. Vad redovisar vi då på den punkten i vårt betänkande? Vi har redovisat att Anna-Greta Leijon vid sitt första sammanträde med rikspolischefen, den 30 mars, talade om betydelsen av att förundersökningsledningen underrättades. Den 5 april talade Anna-Greta Leijon på nytt om för rikspolischefen att Ebbe Carlsson-informationen skulle tillföras mordutredningen och att det var viktigt att förundersökningsledningen underrättades. Sedan har man vid ett sammanträde den 28 april uppmanat rikspolischefen samma sak. Den 4 maj försäkrade sig Sten Heckscher om att rikspolischefen, när han skulle ha sitt möte med åklagarna den 9 maj, skulle informera om Ebbe Carlssons roll. c Om man utifrån detta kan dra slutsatsen att kritik skall riktas mot Anna-Greta Leijon, tycker jag att man har gått för långt.

Herr talman! Apropå självständig bedömning kan man, om man i detta omfattande betänkande studerar det som gäller Ebbe Carlsson-affären, konstatera att vi å ena sidan — vilket är naturligt — har den socialdemokratiska gruppen som naturligtvis har samma uppfattning i alla frågor. Man försöker mildra kritiken. Å andra sidan har vi det borgerliga blocket. I alla dessa frågor tycker de tre borgerliga partierna in i minsta detalj detsamma. Det finns inga som helst nyanser mellan dessa borgerliga partier. Det kan vara en tillfällighet att de gjort en sådan saklig bedömning, men det kan också vara, som jag misstänker, ett politiskt taktikspel bakom. Det är min misstanke. Slutligen finns det två partier som jag tycker i fråga efter fråga har försökt att göra något slags saklig bedömning. Vi har kommit till litet olika slutsatser. Men bakom dessa kan man faktiskt misstänka att det ligger försök till en självständig bedömning. På vissa punkter har vi varit överens med de borgerliga, vi riktar mycket stark kritik. På andra punkter tycker vi att de borgerliga har fel. Då har vi antingen gjort särskilda reservationer eller tyckt att den socialdemokratiska gruppen i utskottet har haft rätt. Var och en får dra sina slutsatser. Allt detta kan vara tillfälligheter. Att de tre borgerliga partierna till 100 96 och in i minsta detalj tycker lika kan vara en ren tillfällighet. Men man kan också spåra något slags politiskt blocktänkande i en fråga där jag tycker att varje parti har skyldighet att försöka göra sin egen självständiga bedömning. Bertil Fiskesjö tycker att det jag förra sommaren skulle ha betecknat som föraktlig politik, betecknar jag nu som god juridik. Men det är inte på det sättet. Vi skall kanske inte fördjupa oss i den frågan, även om det skulle vara intressant att diskutera den vidare med Bertil Fiskesjö, inte bara i hans egenskap av tredje vice talman, utan också som framstående statsvetare. Jag var rädd förra sommaren för att KU skulle göra någonting som gick utöver konstitutionen. Det har sagts tidigare. KU är ingen domstol. KU är ingen miniriksdag. KU fattar inga beslut. KU lägger förslag till riksdagen. Eftersom vi förra sommaren inte hade någon riksdag som skulle inkallas — det var en unik situation — kunde man diskutera vilken roll KU skulle spela. I den situationen, för att inte KU i sitt viktiga granskningsarbete skulle så att säga trampa konstitutionen under fötterna, menade jag att vi skulle göra en så långt det var möjligt renodlat rättslig bedömning. Min utgångspunkt var att KU när det gäller rättsliga frågor kan betraktas ha en viss självständighet. Således kan konstitutionsutskottet utan riksdagens hörande anmäla statsråd till åtal. Jag tyckte att vi skulle hålla oss till dessa rättsliga bedömningar, vilket inte alls skulle försvaga kritiken, jag menar snarare tvärtom. En kritik där vi drar de politiska slutsatserna, t.ex. att för detta förtjänar statsrådet kritik eller allvarlig kritik, kan inte KU slå fast, utan det är förslag som KU lägger fram för riksdagen. Nu är riksdagen samlad, och vi befinner oss i en helt annan situation än förra sommaren. Jag är medveten om att Bertil Fiskesjö säkert har en annan uppfattning och att detta är en fråga som kan diskuteras. Men jag vet att jag långt ifrån står ensam, utan många statsvetare och jurister tycker att min bedömning har varit en riktig bedömning. Jag vill säga detta därför att jag inte alls har ändrat uppfattning sedan förra sommaren. Mina texter till dagens betänkande överensstämmer nästan totalt med de texter jag presenterade till utkastet till betänkandet förra sommaren. Men i dag befinner vi oss i en annan situation. I dag är det inte KU:s utslag som gäller, utan det är KU:s förslag till Sveriges riksdag, som senare i eftermiddag kommer att ta ställning till dessa förslag.
Herr talman! Socialdemokratins företrädare i debatten i dag, Kurt Ove Johansson, diskuterar konsekvent bara teknikaliteter. Han diskuterar vissa formuleringar i reservationerna. Han vägrar över huvud taget att ge sitt partis helhetssyn på Ebbe Carlsson-affären. Han vägrar bestämt att uttala sig om huruvida det inträffade tyder på rättsröta eller inte. När man lyssnar på Kurt Ove Johansson får man intrycket av att ingen utrustning har smugglats in, inga personer har fått avgå, inga sekretessbrott har begåtts, ingen Carl Lidbom har gjort någon säpoutredning, ingen Ebbe Carlsson har existerat, inga middagar har avätits osv. Jag ställde en fråga till Kurt Ove Johansson om enligt hans och hans partis uppfattning Ebbe Carlsson-affären är en rättsskandal, en politisk skandal eller ingen skandal alls. Den frågan tror jag att vi, herr talman, måste få ett svar på innan den här debatten avslutas. Jag vill skicka med ytterligare en fråga till Kurt Ove Johansson: Har Sveriges statsminister haft något ansvar för Ebbe Carlsson-affärens utveckling?

Herr talman! Kurt Ove Johansson fortsätter att borra sig ner i detaljerna i granskningsbetänkandet. Det är i och för sig lovvärt. Men finns det inte en enda socialdemokrat i detta riksdagshus som i dag är beredd att ha en mer övergripande värdering av det som har hänt under de senaste åren i denna affär? Finns det inte en enda socialdemokrat i detta riksdagshus som vill — många sitter och lyssnar vid sina högtalare — och har tid att komma hit för att göra en värdering av detta? Kurt Ove Johansson sade att ingen har hävdat att detta är särskilt bra. Men vad är det som är dåligt? Vad beror det på? Hur kan sådant här hända i Sverige? Det är ändå resultatet som räknas. Fischer-pengarna — Anna-Greta Leijon har gjort vad som på henne ankommer, säger man. Ja, hon har frågat rikspolischefen om det fanns pengar till resor, hotellkostnader m.m. i samband med det som Ebbe Carlsson skulle ägna sig åt ute i Europa. Men om man fick höra att privatpengar skulle användas, dessutom pengar från en kontroversiell person som flera regeringsledamöter har många synpunkter på, nog skulle man då, om man är justitieminister av någon kaliber, slå näven i bordet och säga: Inte en dag mer! I morgon dag betalas pengarna tillbaka! Att man inte reagerade på det här sättet innebar ju att smugglingen med hjälp av dessa pengar kunde äga rum nere i Malmö. När det gäller statsministern och frågan om att regeringskansliet har ägnat sig åt kontrollverksamhet har vi pekat på att om en ledamot av regeringen skall ge uppdrag åt någon, så skall det ske skriftligen i regeringsbeslut. Här fanns det alla möjligheter för regeringen att koppla in säpokommittén och säga till Ebbe Carlsson: Var så god och gå till säpokommittén! Eller också hade man kunnat ge JK ett uppdrag eller rikspolischefen ett formellt regeringsuppdrag. Man gjorde ju inte det utan fortsatte att snacka. Man hade Ebbe Carlsson rännande inne i regeringskansliet för att träffa än den ene och än den andre för att förbereda den här kontrollverksamheten — det framgår ju klart. Och statsministern hejar på och står bakom. Kontrollera, kontrollera, fortsätt verksamheten! När det gäller förundersökningsledarna säger man också att Anna-Greta Leijon gjort vad på henne ankommer. Vi hade en Palmekommission som i ett utlåtande starkt kritiserade Sten Wickbom för att han åsidosatt åklagarna. Man framhöll att det är åklagarna som är ledarna och att det är de som skall informeras. För Anna-Greta Leijon hade det bara varit att säga: Var så god och gå till åklagarna med din information! Eller också kunde hon själv ha sagt till åklagarna att Ebbe Carlsson har någonting att berätta. Men här gick månad efter månad, och ingenting hände. Anna-Greta Leijon träffade åklagarna och hade den normala månadsgenomgången, men hon sade inte ett knäpp, hon sade inte flasklock till åklagarna. Vad är det annat än att försöka undanhålla åklagarna information och vara misstänksam mot dem? I stället för att säga till Ebbe Carlsson att gå dit eller dit och berätta vad han hade att säga, så fortsatte Anna-Greta Leijon själv att lyssna på honom. Därmed sanktionerade hon hans teorier. Det är på dessa punkter som en majoritet av utskottet uttalar allvarlig kritik när det gäller dels brevet, dels kontakt med åklagarna, dels den omfattande fortsatta kontaktverksamheten med Ebbe Carlsson, som innebar en sanktion av hans uppgifter och kunde innebära en styrning av myndigheterna. Det är för detta som det finns en majoritet i reservationerna 2 och 3, och det är den intressanta och viktiga delen. Vad beror det på att de borgerliga partierna är överens? Jag känner inte att jag på något sätt har behövt åsidosätta någon saklig uppfattning som jag har för att skriva på både de delar där vi är i majoritet och de delar där vi har reserverat oss. Kan det vara på det sättet att de borgerliga partierna har en gemensam uppfattning om hur en rättsstat skall fungera, en gemensam uppfattning om rättskänsla och även i lämplighetsfrågor? Det är kanske på det sättet. Skall vi kanske behöva genomlida en sådan här historia till, eftersom ingen har några synpunkter på kompisskapet, kotterierna, nepotismen, maktfullkomligheten, utnyttjandet av makten som en privatsak, självtillräckligheten — det som är bakgrunden till hela den här affären? Jag tror för min del att det är alldeles nödvändigt att vi får en ny regering i det här riket för att vi skall få en bättre tingens ordning när det gäller rättssäkerhetsfrågor, för att vi skall bli av med maktfullkomligheten, kompisskapet och ”hovnarreriet”, som vi har sett exempel på. Dessutom är det nödvändigt att socialdemokratin blir ett 30-procentsparti, så att den självtillräcklighet som är så utmärkande för socialdemokratin i all dess politik försvinner. Ni behöver en självprövningstid för att inte vara så maffiga och buffliga.

Herr talman! Birgit Friggebo önskar en ny regering. Det kan jag naturligtvis förstå att hon gör utifrån sina utgångspunkter. Så länge folkpartiet inte sitter i regeringsställning vore det väl konstigt om dess vice ordförande inte ville ha en regering där folkpartiet skulle vara med. Men jag är tillräckligt gammal för att ha fått uppleva en borgerlig regering åren 1976-1982. Och jag måste få säga till Birgit Friggebo att jag bävar vid tanken att det skulle bli så att de borgerliga skulle återvinna makten i Sverige och bilda regering. Erfarenheterna från den tiden då vi hade borgerliga regeringar är sådana att jag skulle tro att en stor majoritet av svenska folket absolut inte vill ha tillbaka den situation som då var rådande. Jag tycker att Birgit Friggebo håller på med något mycket egendomligt. Hon anklagar mig för att jag inte kommer med vad hon kallar ”de stora vyerna” utan bara ägnar mig åt petitesser. Låt mig först och främst säga att jag ju inte kan ge någon annan bild av Ebbe Carlsson-affären än den som ges på de 1 600 sidor som konstitutionsutskottet har presenterat i detta ärende. Om Birgit Friggebo höll sig till saken, vilket hon inte alltid gör, så skulle nog inte heller hon kunna ge någon annan totalbild av Ebbe Carlsson-affären än den som vi har redovisat i vårt betänkande. Jag står för den bilden utom i de fall där vi på några få punkter har reserverat oss från socialdemokratiskt håll. Sedan säger ni att jag bagatelliserar och att jag inte anlägger några kritiska synpunkter på Anna-Greta Leijons handlande. Då får jag väl än en gång läsa upp de tre rader som ingår i vår reservation nr 5, där vi uttalar följande: ”Anna-Greta Leijon har genom att underteckna ett sådant brev brustit i den omsorg och noggrannhet som ålegat henne som statsråd.” Jag har yrkat bifall till den formuleringen. Det är en ganska hård kritik som vi uttalar på den punkten. Kom då inte och säg att jag på något sätt bagatelliserar den här frågan! Anders Björck räknade upp sekretessbrott och talade om middagar och allt möjligt sådant som finns med i Ebbe Carlsson-affären. Jag bestrider inte att det finns sådana inslag, men det som vi diskuterar i dag är på vilket sätt t.ex. Anna-Greta Leijon skall göras ansvarig, om ett sekretessbrott har begåtts. Det är sådana frågor som vi diskuterar i dagens betänkande, och det är där som jag på många punkter har kunnat påvisa att den kritik som ni riktar mot Anna-Greta Leijon i många avseenden inte håller för en granskning. Nu säger ni att jag ägnar mig åt petitesser. Vad jag har gjort är att jag har granskat det som ni kritiserat i era reservationer och omvänt i de två fall där ni står för utskottsmajoritetens uppfattning. Då har jag granskat detta utifrån det material som vi har tagit fram och därvid funnit att er kritik inte är berättigad. Så har jag påtalat detta. Det är ju inte ett försök från min sida, som Bertil Fiskesjö ville påstå, att minimera någonting utan bara att utifrån fakta föra fram en relevant kritik mot dem som har varit inblandade. Det har vi gjort mot Anna-Greta Leijon. Jag tycker att vi har gjort det med eftertryck. Vi står ju fast vid den kritik som vi kommit fram till tidigare. Jag kan i och för sig inkassera som ett tillfredsställande resultat av det fortsatta granskningsarbetet efter sommaren 1988, att de borgerliga i varje fall på väsentliga punkter har tvingats retirera från de ståndpunkter som de intog vid den tidpunkten. Det kan vara en ganska fin slutsummering på den här debatten, tycker jag.
Herr talman! Jag lovar, i alla fall preliminärt, att detta skall bli mitt sista inlägg i detta ärende, i varje fall i dag. Jag lovar vidare att jag skall minimera mitt anförande, även om jag inte tycker att det vi diskuterar är någon bagatell. Jag vill vända mig till Bo Hammar en gång till. Bo Hammar påstod att konstitutionsutskottet skulle ha en särskild granskningsuppgift på vintern och en annan på sommaren. Jag kan försäkra Bo Hammar att konstitutionsutskottets granskning alltid kan ske, oavsett om det är varmt eller kallt, om solen skiner, höstlöven faller eller snön ligger djup. Vi kan samlas för att genomföra denna granskning när som helst. När vi är färdiga med vår granskning är det riksdagen som tar över, och beslutar om hur vårt betänkande skall hanteras.

Herr talman! Jag har mer eller mindre blivit uppmanad att säga något i denna debatt. Jag vill helt kort påpeka att den kritik som jag har framfört i denna affär, både i tidskriftsform, i bokform och på åtskilliga andra håll, står fast. Det är viktigt att kritiken har skett på ett tidigt stadium och att den har skett kontinuerligt. Jag finner också, efter att noggrant ha lyssnat på debatten i dag, att den kritik som kommit inte bara från min sida utan från många andra håll — både innanför och utanför riksdagen — har haft en verkan. Det har i dag vitsordats från olika håll, från företrädare för de olika partierna, att kritiken som framförts har varit mycket hård. Om jag ser på saken i stort anser jag att hela detta förfarande som har förekommit i konstitutionsutskottet, men också den debatt som har förevarit, har haft — det sade jag på ett tidigt stadium — en välgörande verkan. Man skall inte se bara på de negativa sidorna. Det är dock alldeles klart att vad som har förekommit har varit till skada för mordutredningen, för rättssäkerheten och för vårt rättsväsende. Det positiva är att det i och med att vi har fått denna granskning och denna skarpa kritik har skett ett uppvaknande i alla läger när det gäller rättsfrågorna. Men vi har långt ifrån kommit fram till de förändringar som behöver göras inom rättsväsendet. Det är alldeles klart att allt det som har förevarit måste leda till en självrannsakan. Det måste ske förbättringar, förstärkningar och förnyelse inom rättsväsendet, något som omöjliggör en upprepning av det som har skett. Det finns enligt min mening förutsättningar för en sådan positiv utveckling, men vägen är lång. Jag tror inte att det finns något parti som i dessa frågor kan säga att det är bättre än de andra partierna. Alla partier har problem med frågor av detta slag. Rättsfrågorna och rättssäkerhetsfrågorna har inte en tillräckligt stor plats inom de politiska partierna. Där måste alla komma med en ordentlig självkritik. Det är tyvärr så, att man på åtskilliga håll, trots allt, ser dessa frågor som andrahandsfrågor. Jag vill avsluta med att relatera något av vad jag skrev i somras. Jag talade då om att man borde reparera skadorna. Det gäller att nu så snabbt som möjligt söka reparera de skador som har åstadkommits. Den genomlysning som sker av hela denna rättsaffär har trots allt haft det goda med sig att det nu borde finnas förutsättningar för att driva en framsynt rättspolitik. Den juridiska kompetensen i regeringsarbetet och i förvaltningen måste förstärkas. Kontrollen och insynen i övrigt måste förbättras och skärpas inom rättsväsendet. Det gäller att utse personer med stor självständighet och integritet i olika kontrollfunktioner, vare sig det gäller JO, JK, KU, säpo, rikspolisstyrelsen eller något annat kontrollorgan. En rad undersökningar visar att tilltron till rättsväsendet inte är tillräckligt stor hos allmänheten. Rättssäkerheten och rättstryggheten är omistliga värden som dess värre alltför ofta underskattas av politiker. Rättssäkerheten skall inte bara ge den enskilde formella rättigheter utan också reella möjligheter att tillvarata sin rätt. Detta är förutsättningen för att principen om allas likhet inför lagen skall få en verklig innebörd. Rättssäkerheten förutsätter med andra ord att det också finns rättstrygghet. Ibland har man i stället talat om materiell rättssäkerhet. Jag anser att det blir klarare och mer adekvat att använda begreppet rättstrygghet.
Sedan de under avsnittet Regeringens åtgärder med anledning av mordet på statsminister Olof Palme anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Utlänningsärenden.

Herr talman! Det finns mycket att säga om regeringens sätt att sköta utlänningsärenden. Ett enigt konstitutionsutskott tvingas återigen kritisera regeringen för de långa handläggningstiderna. Att fly från sitt land måste vara en plåga — att sedan oroligt tvingas vänta passivt i flera år på besked om ifall man får stanna i det land där man sökt asyl, måste vara fruktansvärt. För två år sedan sade invandrarministern i en utfrågning i konstitutionsutskottet: ”Min målsättning är att man inom loppet av två månader från det att en aslyansökan är inlämnad skall avgöra ärendet i invandrarverket och att det skall ta högst två månader inom regeringskansliet. Eftersom läget är så pressande, för att inte säga krisartat, måste åtgärder vidtas mycket snart.” Detta var för två år sedan. Utskottet uttalade att ”de nuvarande förhållandena i asylärenden kan inte accepteras” och ”ytterligare åtgärder erfordras”. I år får utskottet återigen konstatera, att läget är otillfredsställande, inte minst inom regeringskansliet, där väntetiderna ökat sedan förra året och nu är uppe i mer än fem månader i genomsnitt. Utskottet har dessutom fått information om att det finns exempel på ärenden som regeringen tagit närmare fyra år på sig att avgöra. Folkpartiet har också i flera år klagat på att regeringen struntat i att ta fram den praxissamling som man lovade ta fram i samband med att nya riktlinjer för flyktingpolitiken antogs av riksdagen för fem år sedan. Om ministern har bestämt sig för att, trots att många efterlyst en sådan dokumentation av praxis, inte åstadkomma en sådan, så borde han ha rapporterat detta till riksdagen. Detta har han inte gjort. Regeringen har också haft i uppdrag att särskilt följa förvarstagandet av barn. I förra årets granskning, liksom i årets granskning, har vi i folkpartiet ställt frågan: Hur många asylsökande barn togs i förvar föregående år? Men de uppgifterna existerar inte. Hur skall man då kunna följa tillämpningen av bestämmelsen att barn endast får tas i förvar om synnerliga skäl föreligger? Särskilt märkligt är det att regeringen även struntat i detta åtagande, efter att 1987 ha kunnat konstatera genom en stickprovsundersökning att hundratals barn togs i förvar under några månader. Glädjande nog kan vi konstatera att även socialdemokraterna och moderaterna i år stöder kravet att regeringen skall föra en sådan statistik. Vi får hoppas att den nya invandrarministern tar åt sig denna kritik och inte som den tidigare ministern avråder från att ställa sådana krav på statistik och antyder att kravet grundas endast på pur nyfikenhet. Den tidigare invandrarministern visade också en mycket kallsinnig inställning till de ensamma asylsökande barnen. Han konstaterade att hans ”utgångspunkt är och har varit att barn så långt möjligt skall kunna vistas hos sina föräldrar. De ensamma barnen har inga föräldrar här.” Och så frågar han: ”Hurudan är deras föräldrakontakt? Var finns deras föräldrar?” Jag ställer mig frågan: Vilka föräldrar vill skicka i väg sina barn över halva jordklotet till en kultur som de inte känner till? Får de sedan reda på hur deras barn har behandlats i Sverige — ja, då måste de lida sjufalt värre. Jag har haft tillfälle att under snart ett år följa ett kollektiv med iranska barn i Göteborg. De bor i ett litet f.d. hotell i centrala stan med pojkprostitution, kvinnoprostitution och knarkförsäljning inpå knutarna. Jag skulle inte vilja att mina barn skulle tillbringa sina tonår i de kvarteren. Dessutom har de här barnen i vissa fall fått vänta närmare ett år — eller mer än ett år — innan den första utredningen gjorts av polisen. Massmedia har visat hur oroliga barnen blivit av denna långdragna väntan. De har svårt att koncentrera sig i skolan och har mardrömmar på nätterna. Ett år är en lång tid för t.ex. en elvaåring. Nu har visserligen många fått besked om att de får stanna i Sverige, men fortfarande väntar barn på besked. Jag talade i går kväll med en person ur kollektivets personal — för övrigt en lärare som engagerat sig på sin fritid för barnen. Han berättade att två 16-åriga pojkar i kollektivet, som varit där i drygt ett år, fortfarande väntar på besked. Varje dag när de kommer hem från skolan tittar de efter ett brunt kuvert som skall ge besked — och varje dag blir de besvikna. Denna situation är omänsklig, inte minst med tanke på att de andra tolv barnen i kollektivet har fått besked — och positiva sådana — att de får stanna här i landet. Trots denna situation säger Georg Andersson: ”Jag har svårt att se att de ensamma barnen skulle ha varit i större behov av snabba besked än andra barn.” Jag menar att barn måste prioriteras, och i första hand de ensamma barnen. Utskottet uttalar sig också för beslut på ett tidigt stadium, som kan vara vägledande för bedömning i andra enskilda ärenden. Ett par av anmälningarna i årets granskning har gällt palestinska asylsökande. Det ena fallet, som gäller Sami el-Sharif, har anmälts av Erling Bager. Sami utvisades av säkerhetsskäl efter fyra år i Sverige. Enligt Samis advokat och närstående svenska vänner har Sami ljugit till en början, för han trodde att han då lättare skulle få stanna kvar i Sverige. Han var 20 år när han kom. Dessförinnan hade han levt under flyktingliknande förhållanden. Det är inte ovanligt att barn i denna situation får rådet att ljuga för att på det viset ha större möjligheter att få asyl. Det har även personalen på kollektivet för de iranska barnen intygat. Men de svenska myndigheterna tolkar detta snarare så, att vederbörande saknar skäl för att stanna här. Och i Samis fall tar man hans fantasier på allvar och menar att han är farlig för säkerheten i landet. När det gäller Sami har utskottet inte haft möjlighet att värdera de påståenden som ligger till grund för utvisningen. Vi vet inte vilka källorna är, och därmed inte om de är trovärdiga eller om det är fråga om rent skvaller. Däremot är det märkligt att man kan utvisa PLO-sympatisörer till Libanon. Regeringen gjorde dessutom bedömningen att svensk polis inte kunde eskortera utvisade direkt till Libanon utan att man måste använda sig av syriska myndigheter för att verkställa den svenska regeringens beslut. Amnesty International redogör för mängder av övergrepp mot palestinier, utförda av Amalmilisen. I utskottsbetänkandet redovisas att en viktig informationskälla vid bedömning av skilda länder är just Amnesty. Varför lyssnar man inte till Amnesty i det här fallet? De palestinska asylsökandes ärenden har genomgående mycket långa handläggningstider, inte minst på regeringsnivån. Jag förstår att det kan vara svåra avvägningar, men det är inte acceptabelt att folk får vänta i åratal, och i vissa fall över sju år, innan de får besked. Undersökningar visar att långa väntetider ger upphov till ångest och djupa depressioner, som också kan leda till fysisk skada. Ofta handlar det om unga pojkar i 20-årsåldern, som haft svåra uppväxtförhållanden och sedan skall utsättas för denna långa pina och ovisshet i väntan på besked. De blir skadade för livet. Många har reagerat mot utvisning av palestinier och även personer från andra länder. Men regeringen tar mycket litet intryck och gör mycket sällan några uppföljningar, även när man kan befara att de utvisade kan råka ut för förföljelse i det egna landet. Folkpartiet har vid ett flertal tillfällen kritiserat regeringen för detta. För att ge möjlighet till säkrare bedömningar i framtiden bör stickprov göras när det gäller utvisningar. JO har i ett antal fall av direktavvisning granskat asyllagstiftningens tillämpning och funnit att polis och invandrarverk har handlat olagligt. Brott har begåtts mot grundlagen, och i princip faller hanteringen under brottsbalkens bestämmelse om myndighetsmissbruk. JO drar också slutsatsen att den olagliga praxisen var förankrad i vart fall i invandrarverkets ledning och kanske ännu högre upp, dvs. på regeringsnivå. Invandrarministern förnekade bestämt vid utfrågningen att så varit fallet, och konstitutionsutskottet har inte heller kunnat finna belägg för detta påstående. Men någon mer ingående utredning har vi inte kunnat göra på grund av tidsbrist. Utskottet har gjort en summarisk granskning av 87 avvisningsärenden under 1987 och 1988 och därvid funnit att regeringen bifallit överklagande i 35 fall. Regeringen har således varit fullt medveten om att både polisen och invandrarverket handlat felaktigt i en mängd fall. I 26 fall har regeringen dessutom utöver beslutet riktat kritik mot polisen och i 8 fall mot invandrarverket. Det är ju märkligt, minst sagt, att regeringen gång på gång konstaterar att fel begås — felaktig tillämpning av grundlagen — men inte ser till att regeringens beslut bildar praxis för invandrarverket och polisen. Regeringen är skyldig att se till att myndighetsmissbruk inte förekommer, och det har man inte gjort på ett effektivt sätt i det här fallet. Jag yrkar bifall till reservationerna 11, 13 och 15.

Herr talman! Frågan om regeringens handläggning av utlänningsärenden har återkommit i många granskningsbetänkanden de senaste åren. Första gången vi hade den här debatten var för nästan tio år sedan, och i vissa fall känner man igen diskussionen; samma problem berörs i dag som vid det tillfället. I 1979/80 års betänkande sade utskottet att det är viktigt att arbetsmarknadsdepartementet har tillräckliga resurser för handläggning av utlänningsärendena. Vi sade också att det över huvud taget är av den största betydelse att handläggningen över hela fältet, med tanke på alla inblandade myndigheter, inte tar för lång tid i anspråk och att högt ställda rättssäkerhetskrav uppfylls. Detta är nog sådant som är lika angeläget i dag som då. Vi framhöll också hur angeläget det här är från de enskilda människornas synpunkt. Centern har också understrukit att det rör sig om det första mottagandet av våra invandrare och flyktingar. Det är viktigt att det hela sker på ett riktigt sätt, eftersom de första intrycken kanske blir bestående under den fortsatta verksamheten i vårt land. Då vi måste avvisa någon är det också viktigt att avvisandet sker på ett korrekt sätt och innan vederbörande helt har hunnit rota sig i det svenska samhället. Vad som har hänt under de här åren är ju också att det har blivit en väsentligt ökad tillströmning av invandrare och flyktingar. Man har ökat resurserna, men ändå måste vi i betänkandet konstatera att handläggningstiderna har blivit längre. Det är inte tillfredsställande och tvärtemot de uttalanden som hela tiden har gjorts. Ändå är vi även denna gång beredda att ge både myndigheter och regering möjlighet att än en gång pröva en ny organisation för att nedbringa handläggningstiderna. En annan sak som diskuterades när vi i närmast föregående granskningsbetänkande hade denna fråga uppe gällde barn i förvar. Den gången var vi tvungna att reservera oss, men i dag finns det en enhällig skrivning. Även på denna punkt kan jag konstatera att det kommer att vidtas åtgärder, varvid utgångspunkten självfallet måste vara den att man inte skall ta barn i förvar. En annan fråga som centern särskilt har tagit upp och tillsammans med andra partier reserverat sig i gäller uppföljningen. Det har framhållits hur svårt det är att följa upp utvisningsbesluten. Vi konstaterar att uppföljning av utvisningsbeslut har skett i några fall, då det har framkommit uppgifter om att någon har råkat illa ut. I reservation 13 skriver vi att uppföljning borde stickprovsmässigt ske vid fler tillfällen. I synnerhet är det viktigt när det gäller länder där det finns anledning att tro att repressalier eller andra åtgärder kan vidtas mot en återvändande person. Enligt vår åsikt bör regeringen se till att utrikesförvaltningarna blir mer aktiva. Det här måste också gälla i andra fall än de spektakulära fallen. De senare kan kanske till följd av sin aktualitet behandlas på ett speciellt sätt. Men detta kan inte vara normgivande för hur utvisningsbeslut skall följas upp och hur människor skall hanteras. Samma åtgärder bör tillämpas i alla utvisningsfall. När det gäller praxissamlingen reserverade vi oss vid ett tidigare tillfälle, men denna gång står vi inte bakom reservationen. Slutligen skall jag kommentera detta något. Den 1 juli i år skall vi ju få en ny organisation. Det stipuleras klart att handläggningstiderna skall bli kortare än för närvarande. Normalt skall handläggningen ta någon eller några veckor. Huvuddelen av fallen skall klaras av lokalt, och inget ärende skall, stipuleras det klart, ta mer än ett halvår.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

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som Ingela Mårtensson och Bengt Kindbom har sagt beträffande de s.k. utlänningsärendena. Det är i princip frågor som kontinuerligt har granskats av konstitutionsutskottet under hela 1980-talet. Konstitutionsutskottet har granskat regeringens sätt att hantera frågorna. Skälen kan vara olika. Det kan finnas svåra missförhållanden på det här området, och det kan också bero på att frågorna är verkligt svåra att handlägga. Jag tror att det rör sig om en kombination av båda sakerna. Det är svåra frågor, eftersom det ofta rör sig om enskilda och inte sällan mycket tragiska människoöden, där man måste ta hänsyn till just det unika i varje människoöde samtidigt som man ser till att alla blir behandlade lika. Man måste alltså göra generella bedömningar. Frågorna är också svåra därför att det i många fall rör sig om svåråtkomlig och osäker information som ställningstagandena skall grundas på. Det är viktigt att handläggningen av ärendena går snabbt, av skäl som bl.a. Ingela Mårtensson berörde. Vederbörande skall inte behöva leva i ovisshet om det framtida ödet. Det är också viktigt att ärendena hanteras grundligt och utförligt, så att det inte blir några dåliga eller felaktiga beslut, som får genomgripande konsekvenser för flyktingarnas fortsatta öde. Det är alltså vuxna män och kvinnor, liksom också ensamma barn, som på grund av hot mot liv och lem och hälsa har måst lämna sitt hemland, därför att de har fel ras, fel religion eller fel uppfattning i etiska frågor. Jag tänker då på värnpliktsvägrare och krigsvägrare. De kan också ha en felaktig politisk uppfattning. Vi måste komma ihåg att den absolut övervägande delen av de här människorna finns i sina grannländer, ofta fattiga länder. En liten del av den stora flyktingströmmen kommer hit till Sverige. Det är viktigt, och det är vår officiella politik, att de skall bemötas generöst. Det har invandrarministrar och företrädare för politiska partier och ideella organisationer — och så sent som beträffande det förra granskningsbetänkandet ett enigt konstitutionsutskott — uttalat. Människorna skall behandlas enligt lagen, och de skall behandlas lika. Det är om detta som kritiken har handlat. Men det har också handlat om den rent humanitära och den känslomässiga sidan av problemet. Det är svårt att koppla bort denna. Jag tycker att det bra att den finns med i bilden, eftersom det rör sig om människor av kött och blod. Det är människor vilkas namn vi känner till. Ibland är det vänner och anhöriga som är flyktingar och som är föremål för s.k. handläggning. En stående rubrik i granskningsbetänkandena är handläggningstiden. Att gå i ovisshet om huruvida man kommer att bli accepterad som flykting och får stanna i det relativt trygga Sverige är påfrestande. Den upplevelsen kommer ovanpå de påfrestningar som man tidigare har haft. Konfrontationer med de svenska myndigheterna associeras till tidigare konfrontationer och traumatiska upplevelser med myndigheter i hemlandet och på andra ställen. Konstitutionsutskottet konstaterade i årets granskning att handläggningstiderna trots förbättringar var alltför långa och att regeringen med nödvändighet måste vidta åtgärder för att nedbringa handläggningstiderna. Nu har en hel del sådana åtgärder föreslagits. KU har i sin granskning konstaterat att handläggningstiderna faktiskt har ökat jämfört med vad KU konstaterade vid förra årets granskning. Det finns exempel på väntetider på nära fyra år. Handläggningstiderna har alltså inte, som utlovats, minskat utan i stället ökat i många fall. Det sägs att personalförstärkningar och organisationsförändringar skall få genomslag till hösten. Det är möjligt, men samma sak har sagts förr. Det finns anledning för KU att återkomma i frågan om handläggningstiderna. Visst skall man vara optimistisk — det är en bra grundinställning. Men samma påpekanden har gjorts så många gånger tidigare att jag anser att skepsis är en mer befogad och realistisk inställning än optimism. Vi får se hur det ser ut nästa år när KU granskar regeringen i fråga om dessa handläggningstider. Beträffande regeringens praxis i övrigt inställer sig flera frågor. Vpk har vid flera granskningstillfällen tagit upp frågan om de palestinska flyktingarna som grupp. Vi anser att en hel del tyder på att palestinier dels behandlas som grupp, dvs. inte lagenligt såsom enskilda individer, dels får en mindre generös behandling än andra kategorier flyktingar. Långa handläggningstider har också konstaterats. Det här beror på många saker, exempelvis att situationen i Västasien är komplicerad och snabbt förändras. Många grupper inom exempelvis samma paraplyorganisation är i fejd med varandra eller under tillfällig vapenvila som ganska snabbt kan övergå till öppna strider. Det är därför svårt att göra korrekta bedömningar. Jag tror att det finns en politiskt grundad fördomsfullhet mot palestinier. Den kan också vara grundad på sympatier för staten Israel och på misstänksamhet mot palestiniernas strävan att själva få bestämma i sitt eget land. Säkerhetspolisens bedömningar är inblandade. Det är svårt att få tillgång till dem och svårt att bedöma värdet av dem. Likaså är det svårt att offentligt diskutera dem, och det är en stor brist. Mycket hastigt och oväntat kan ärenden om palestiniers situation belysas. Det skedde senast förra veckan i närheten av denna lokal. Jag skall inte särskilt utförligt kommentera fallet med Yassin, men det belyser på ett konkret sätt uppgifter om tortyr, risk för förföljelser och risk för bestraffningar efter fattade utvisningsbeslut. Det förekommer också att de lämnade uppgifternas riktighet ifrågasätts. Ingela Mårtensson omtalade nyss ett fall där flyktingen i fråga lär ha lämnat felaktiga uppgifter. Jag tror inte att en garanti för en generös och saklig behandling av de palestinska flyktingarna hade undanröjt dessa problem, men väl minskat dem. Vår bedömning och kritik av den enligt vår mening strängare behandlingen av palestinierna finns dokumenterad i en reservation till betänkandet. Terroristbestämmelserna nämns typiskt nog i anslutning till utlänningsärendena, för det handlar ju om tillämpning av speciallagstiftningen mot flyktingar/utlänningar. KU har sagt att det kan uppstå svåra intressekonflikter kring terroristbestämmelserna och att det är viktigt att rättssäkerhetsfrågorna bevakas kontinuerligt. Det är helt riktigt, men det är ändå en rejäl underdrift. Den enda rimliga slutsatsen är att terroristbestämmelserna är oförenliga med rättssäkerheten. Vi är övertygade om att terroristfrågan kan lösas med vanlig lagstiftning och att förlusterna i rättssäkerhet inte uppvägs av fördelarna med lagen. Det pågår nu en översyn. I väntan på vad den kommer fram till kräver vi i en reservation att terroristlagen upphävs. Kritiska partier som vpk och miljöpartiet får för övrigt inte delta i översynen. Man skall ha rätt att få veta vad man är misstänkt för och ges möjlighet att försvara sig. Frågan om överlämnande av ärenden till invandrarverket har berörts. Det skall ske utom i enstaka fall där det är uppenbart att uppgifterna är oriktiga eller inte behöver tillmätas någon vikt. Det betyder att polisen inte skall tvingas göra politiska bedömningar eller trovärdighetsbedömningar som man inte har förutsättningar att göra. JO:s Anders Wigelius har i ett inspektionsärende och i ett klagomål varit mycket hård i sitt omdöme av detta överlämnande. Han har konstaterat myndighetsmissbruk och hävdar att lagbrott förekommit. Att han inte vill väcka åtal beror på att han anser att felaktigheterna inte kan läggas enskilda tjänstemän till last utan är förankrade på åtminstone verksledningsnivå eller eventuellt på ännu högre nivå, dvs. i regeringen. Det har alltså konstaterats att utlänningslagen har tillämpats på ett felaktigt sätt. Regeringen har under lång tid känt till dessa missförhållanden, även om det inte har kunnat konstateras att dessa är förankrade i regeringskansliet. Regeringen har inte vidtagit åtgärder för att komma till rätta med dessa missförhållanden. Fattade beslut om korrigeringar har inte fått praktiskt genomslag. Därför finns det enligt min och övriga reservanters mening anledning att rikta anmärkning mot regeringen för dessa brister. Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer som har undertecknats av vpk, nämligen reservation 12 angående asylsökande palestinier, reservation 13 om uppföljning av regeringsbeslut, reservation 14 om terroristbestämmelser och reservation 15 om överlämnande till invandrarverket.

Herr talman! För någon halvtimme sedan utnämnde Anders Björck det svenska rättssamhället till ett mögelhus. Jag vill inte förneka att Ebbe Carlsson-affären är ett tecken på att det sprider sig mögel litet här och var på samhällets toppnivå. Om man nu skall ha en måttstock på ett rättssamhälles hälsa, kan man fråga sig vilken måttstock som är bäst. Är det den som handlar om myglerier på toppnivå, eller är det den som handlar om hur enskilda människor drabbas av brister i rättssamhället? Är det fråga om de rättsbrister som drabbar yrkespolitiker och statstjänstemän? Det är inte alls oviktigt. Eller är det fråga om de rättsbrister som drabbar t.ex. förföljda människor från andra länder som flyr hit? På fyra punkter finns yrkanden om att med olika styrka kritisera regeringen för att den inte har upprätthållit en god rättspolitik gentemot utlänningar som finns i eller vill ta sig till Sverige. Jag finner att stöd för de fyra kritikpunkterna kommer från miljöpartiet i fyra fall, från vpk i fyra fall, från folkpartiet i tre fall, från centerpartiet i ett fall och från moderaterna i noll fall. Moderata samlingspartiet är ju det parti som Anders Björck tillhör. När det gäller rättsbristerna för de enskilda människorna — för människor från andra länder som kommer hit och drabbas av terroristlagar, invandrarverksbyråkrati, kommunarrest och allt detta — har Anders Björck alltså inte ett ord att säga. Och han har inte ens lyckats få någon av sina partivänner att tycka någonting. De har inte förhandsplanerat att ens delta i debatten; kanske kommer de att göra det nu.

Då har han inte tid längre, då är han inte intresserad, Europarådets nyvalde president, denne förmente internationalist. Jag tycker att det är ganska avslöjande. Herr talman! Vi har alltså medverkat i kritik på ett antal punkter här. En gäller en gammal bekant — alltför gammal och alltför bekant — nämligen terroristlagen. Den debatterades redan när jag var med i riksdagen för mer än tio år sedan. Då var lagen temporär, den var någonting tillfälligt som man skulle tillgripa i en extrem situation på 70-talet. Det hade varit en del flygkapningar och annat, och man visste inte hur man skulle bära sig åt. Man skulle liksom få tid att tänka efter hur man skulle klara den här nya problematiken. Men terroristlagen är konstruerad så, att den strider mot all traditionell rättsmedvetenhet: människor drabbas av sanktioner och påföljder utan att de har fått sin sak prövad i rätten. Alla var medvetna, då på 70-talet, om att så kunde man inte ha det. Det var ett extremfall, en nödlösning. Ännu är den kvar. Nu har den förevigats. Nu sitter kurder på femte året i kommunarrest med stöd av terroristbestämmelserna. Då är verkligen någonting mögligt i rättssamhället. Jag fick ett brev från nio kurdiska politiska fångar i Sverige för ett tag sedan; jag tror att fler ledamöter har fått det. Det är väldigt lätt att konstatera att jag som miljöpartist inte håller med om särskilt många av de politiska ståndpunkter som finns i det brevet, men jag träffade en av kurderna för en tid sedan när han besökte mig här i riksdagshuset. Man kunde se att det var en kämpande människa, men en kämpande människa som höll på att brytas ner — på femte året i kommunarrest. Jag tycker nog att landets ärkebiskop i ett brev har sagt saker som det hade varit trevligt om hela riksdagen hade kunnat ställa upp på: ”Jag anser att de kurder, som sedan lång tid tillbaka har kommunarrest, bör få sin sak rättsligt prövad och att de bör ges möjlighet att själva och tillsammans med försvarare klargöra sin situation. En sådan åtgärd skulle enligt min mening stå i god överensstämmelse med den ordning som bör råda i ett rättssamhälle.” Enligt en trycksak från tidningen Dagen häromdagen finns det över 100 medlemmar i riksdagens kristna grupp. Jag är inte medlem i den, men jag tycker att ärkebiskopens synpunkter är väldigt kloka. Anders Björck tycks vara medlem i riksdagens kristna grupp. Det vore väl det minsta man kan begära att de som tar sin kristna tro på allvar visar att de ha respekt för de synpunkter som kommer från landets ärkebiskop. Han har i varje fall känsla för rättssäkerhet. Herr talman! Terroristlagen är unik. Något liknande finns inte i många länder som vill kalla sig rättssamhällen. Den var från början en nödlösning. Det är en skam att den är kvar. Det är en skam att människor får sitta frihetsberövade utan dom och rannsakan. Nu har ju t.o.m. högsta domstolen kommit på att detta inte kan pågå hur lång tid som helst. Det vore intressant att få veta från majoriteten: Hur lång tid kan människor sitta i kommunarrest? Var går gränsen? Att det går en gräns har högsta domstolen nu sagt, men tyvärr inte var exakt den går. Men det finns en gräns. Var går den? Det bör väl ändå fattas ett politiskt beslut om det. Den här lagen har mest drabbat kurder, men också palestinier råkar illa ut. Jag hoppas att Hans Göran Franck senare kommer att mera detaljerat gå in på den saken på grundval av en oerhört inträngade och intressant rapport som han har gjort om hur palestinier drabbas. Det är obegripligt att mani dag över huvud taget kan tveka om att palestinier är flyktingar. Det som händer i de ockuperade områdena och kaosets Libanon är alldeles tillräckligt. Hade Palestina varit vårt grannland, hade inga människor tvekat en sekund. Då hade inga polischefer i Trelleborg börjat snacka om att de kommer hit bara för att de vill ha del av vårt välstånd, om de så hade varit miljonärer hemma. Sådant hördes inte när finländarna och alla andra kom under kriget. Nej, det är väl det att palestinierna är fel folk. De tillhör fel nation för vissa — för dem som vill öppna den svenska dörren bara åt ett väderstreck: åt väster, inte åt söder och åt öster. Det finns stor anledning att verkligen granska vad som ligger bakom att palestinier uppenbarligen särbehandlas. Vi vet genom Hans Holmér att säpo samarbetar — eller i varje fall gjorde det på hans tid — med Shin Beth, den israeliska säkerhetstjänsten. Men vad som händer inom säpo får vi ju inte veta. Vi skall lita på säpo, fick vi höra i en debatt här i går. Vi har ytterligare kritikpunkter. Men jag hinner bara beröra en litet kort. Den gäller uppföljning. Jag skall kort konstatera att majoriteten inte tycks följa vad som händer i alla utskott, för utrikesutskottet har föreslagit — och senare fått det godkänt av riksdagen — att de svenska ambassaderna bör allsidigt följa utvecklingen i fråga om mänskliga rättigheter. I den bevakningen bör ambassaderna också följa situationen för återvändande flyktingar generellt — inte bara för dem som har råkat illa ut på något sätt utan generellt, har utrikesutskottet sagt i sitt betänkande nr 17 i år, och det har riksdagen bifallit. Hur är det möjligt att man nu skulle gå på majoritetens yttrande, som innebär att riksdagen kör över tidigare beslut? Skall riksdagen vara konsekvent, måste den i varje fall på den punkten definitivt följa reservanterna.

Herr talman! Att utlänningsärenden har funnits på konstitutionsutskottets granskningslista under hela 80-talet ser jag, liksom den inriktning de där har fått, som ett tecken på att det finns ett starkt intresse i vårt land för att människor från andra länder — och då särskilt människor som av en eller annan anledning har det svårt — kan beredas en fristad här och det på ett människovärdigt sätt. Jag skulle önska att det engagemanget rådde på varje område i samhället. Ytterst handlar det här naturligtvis om moral och ett litet, välmående lands ansvar i en stor värld, där våra insatser, vare sig de sker här i landet eller utomlands, knappast kan bli annat än marginella. Frustrationen över detta tror jag finns med bland bakgrundsfaktorerna till de här återkommande granskningsärendena. Jag vill genast säga att jag tror att konstitutionsutskottets granskning av dessa ärenden har bidragit till att invandrarfrågorna har förts framåt i vårt land. Som framkom vid föregående års granskning ligger Sverige högt i statistiken i Europa när det gäller antalet asylsökande, och de allra flesta får faktiskt stanna. 1988 fick 19 817 personer uppehållstillstånd i Sverige. Till de frågor som återkommer år efter år i utskottets granskning hör handläggningstiderna. Vi har kritiserat och haft synpunkter på denna handläggning. I enstaka fall har det rört sig om mycket långa handläggningstider. Debatten har också handlat om rättssäkerhetsfrågor. Detta tog Rolf L Nilson upp i sitt anförande. Ibland står kravet på god handläggning mot kravet på kort handläggningstid. Det har gjorts en del försök under årens lopp. Men enligt utskottets mening har de inte varit tillräckliga. Antalet asylsökande har ju också ökat. Jag tycker att Bengt Kindbom var litet ologisk när han konstaterade att tillströmningen har ökat och att handläggningstiderna har blivit längre och ansåg att det var märkligt. I fjolårets granskningsbetänkande nämndes utredningsförslag om en omorganisation av invandrarverket och en utökning av antalet handläggartjänster inom regeringskansliet. I år har vi kommit längre. Det finns nu en proposition om detta som behandlas av socialförsäkringsutskottet. Inom utskottet hoppas vi att detta skall få avsedda effekter, eftersom det faktiskt är ganska stora förändringar på gång. I detta sammanhang vill jag säga att vi inom konstitutionsutskottet inte har den kunskap och kompetens som krävs för att i sak behandla alla ärenden som anmäls för granskning. Det är inte heller meningen. I riksdagen finns denna kompetens i resp. fackutskott, och i detta fall är det socialförsäkringsutskottet. Vår uppgift är att ta fram en bild av hur regeringen handskas med lagen och vilken praxis som används samt samspelet mellan riksdag och regering. Jag skall försöka hålla mig till denna uppgift när jag kommenterar de reservationer som har fogats till betänkandet. Det gäller först regeringens praxis beträffande asylsökande palestinier. I reservation 11 framförs att det sker en särbehandling av palestinier. Utskottets majoritet har inte funnit någon sådan särbehandling. Egentligen handlar reservation 11 i huvudsak om handläggningstider, och det är en fråga som utskottet behandlar i ett särskilt avsnitt. I reservation 12 från vpk riktar man mer in sig på den påstådda särbehandlingen. Vi skall naturligtvis inte ha någon särskild praxis för palestinier, och det finns inte heller något i utskottets grundmaterial som visar att det är på det sättet. Ärenden skall prövas individuellt. Det kan naturligtvis innebära att det tidvis blir extra långa handläggningstider när det gäller sökande från ett visst land eller ett visst område. Två enskilda fall har tagits upp när det gäller praxis. Jag skall inte kommentera något av dem i det ena fallet på grund av att det inom utskottet finns sekretessbelagt material, som inte kan användas vid en offentlig debatt, och i det andra fallet på grund av att utskottet inte har granskat det, och det finns därför inget underlag för att uttala sig om detta ärende. Jag vill däremot tala något om de ensamma barnen. Utskottet är inte oenigt på den punkten men konstaterar att det är ett stort och svårt problem.

Reservation 13 handlar om uppföljning av regeringsbeslut. Det är naturligtvis viktigt att ärendena följs upp. Det sägs i reservationen att det förekommer uppföljning i enstaka fall där missförhållanden har framkommit. Menar reservanterna att det inte i alla fall där missförhållanden har framkommit har gjorts en uppföljning? Vad i vårt bakgrundsmaterial pekar på att så är fallet? Det finns olika uppfattningar om i vilken mån dessa ärenden skall följas upp. Förra året påpekades det i en reservation från folkpartiet, centern och vpk att det var särskilt viktigt att göra en ingående uppföljning så snart uppgift framkom om att någon efter utvisning blivit illa behandlad. I stort sett är det vad regeringen gör i dag. Men dessa reservanter har även i år fogat en reservation om detta till betänkandet. Per Gahrton sade att avsikten var att terroristbestämmelserna skulle vara tillfälliga. Utvecklingen har dess värre visat att terrorismen knappast har minskat i vår värld. Det sker i dag en genomgripande översyn av bl.a. rättssäkerhetssynpunkterna i fråga om terroristbestämmelserna i utlänningslagen. Reservanterna har emellertid en annan uppfattning. Skillnaden i synsätt gäller snarast sakfrågan, och det är därför inte en granskningsuppgift. Beträffande reservation 15 vill jag säga följande. Det har gjorts en genomgång på konstitutionsutskottets kansli av alla regeringsbeslut, vilket jag tror att Ingela Mårtensson nämnde. Under 1987/88 var det 87 som rörde avvisning enligt utlänningslagen, och 35 av dessa bifölls. Bifallen har i 26 fall grundats på att ärendena borde ha övertagits av invandrarverket. Regeringen har också vid flertalet tillfällen uttalat detta. Polisen skall inte göra några egentliga asylbedömningar, utan alla sådana ärenden skall överlämnas till invandrarverket. Det vore intressant att få veta vad reservanterna menar att regeringen skulle ha gjort i stället för att uttala sin tydliga mening. Skulle regeringen ha sänt ut härolder på gator och torg för att sammankalla befolkningen och redogöra för sina beslut, eller vad skulle den ha gjort? Slutligen vill jag ta upp praxissamlingen. Det har som nämnts här tidigare i åtskilliga debatter visat sig vara mycket svårt att göra en praxissamling. Förhållandena förändras i olika länder över tiden, och det skall ju alltid göras en individuell bedömning av dessa ärenden. Vid förra årets granskning förutsatte utskottet att praxis skulle uppmärksammas i samband med behandlingen av pågående utredningar. Det har också gjorts, och invandrarverket skall enligt uppgift som vi har fått från generaldirektör Christina Rogestam försöka framställa en praxissamling i den mån det är möjligt i och med att den nya lagen träder i kraft. Utskottets ordförande har redan yrkat bifall, men för tydlighetens skull yrkar jag bifall till utskottets anmälan på samtliga punkter under rubriken Utlänningsärenden i betänkandet.

Herr talman! Nej, Ulla Pettersson, det var inte ologiskt när jag sade att det har skett en ökad tillströmning av flyktingar och invandrare. Dem som vi i slutet av 70-talet och början av 80-talet räknade i tusental kan nu nästan räknas i tiotusental. Under den här tiden har resurserna ökat, precis som KU har krävt. Ändå kvarstår samma problem, och vi upprepar samma sak, nämligen att regeringen måste se till att underlydande myndigheter får större resurser. Sedan sade jag att vi också den här gången är beredda att se vad de nya åtgärderna leder till och att vi därefter får återkomma med förnyad granskning. När det gäller reservationen om uppföljning vill jag säga att av dem som avvisas är det enstaka fall som följs upp, och det är de som på ett eller annat sätt kommer att aktualiseras. Vi menar att det borde vara en mera generell uppföljning från våra utlandsmyndigheters sida, och regeringen kan se till att så sker genom våra ambassader och beskickningar ute i världen.
Herr talman! Ulla Pettersson undrade om det var engagemanget som ledde tillatt KU tog upp utlänningsärendena gång på gång. Jag tolkar det snarare så att det finns en kritik gentemot regeringen för hur den sköter de ärendena, och vi har från folkpartiets sida vid ett flertal tillfällen anmält ärenden. Det gäller t.ex. överenskommelsen med DDR om att DDR skulle sköta delar av tillämpningen av vår utlänningslag. Vid årets granskning har vi funnit JO-ärendena mycket graverande. JO hävdar ju att det pågår ett myndighetsmissbruk som regeringen inte gör särskilt mycket för att komma till rätta med. Som här har påpekats, är det inte polisen som skall avgöra asylärendena, utan det är bara då uppenbarligen flyktingskäl saknas och i undantagsfall som polisen kan direktavvisa. Trots det avvisas 16 76 direkt av polisen. Ärendena som JO har hanterat är uppenbara exempel på att det är fråga om myndighetsmissbruk. Då undrar Ulla Pettersson om regeringen skall skicka ut härolder på gator och torg. Jag förstår inte alls det resonemanget. Det är väl konstigt, om regeringen inte har den auktoriteten att den kan se till att myndigheterna i Sverige följer grundlagen. Det är regeringens skyldighet att se till att handläggningen sker på ett lagligt sätt. Här är det uppenbart att man har missbrukat lagen och att det är lagtrots, som JO säger. Vad beträffar särbehandlingen av palestinska asylsökande konstaterade Ulla Pettersson att vi som reserverat oss bara riktar in oss på handläggningstiderna. Ja, som jag sade är det väldigt svårt att göra bedömningar av källorna. Vi har inte ett sådant underlag att vi kan påstå att uppgifterna är felaktiga, att det är fråga om skvaller eller att det är trovärdiga uppgifter. Det är mycket svårt att göra den granskningen, och den har vi tyvärr inte kunnat göra. Däremot har statsrådet själv uttalat att det förekommer långa handläggningstider för palestinier. Jag tycker inte att det är rimligt att man skall behöva vänta i sju år på besked om man skall få stanna eller ej. Många unga palestinier har etablerat sig, har samboförhållanden osv., och försöker trots sin svåra situation att rota sig i vårt samhälle. Att de skall behöva vänta i åratal på besked är inte tolerabelt. När det gäller de ensamma barnen är det inte så enkelt, säger Ulla Pettersson. Nej, det är inte enkelt, men regeringen borde ha sett till att de här barnen inte får fara så illa som de faktiskt har gjort under de senaste åren. Barn har fått vänta upp till ett år innan man gör den första utredningen, och regeringen kan inte ha varit omedveten om hur dessa barn har haft det. Statsrådet har dessutom den inställningen att barnen helst skall vara hos sina föräldrar, och man kan tolka det som att vi inte skall ta emot några ensamma barn över huvud taget. Ministern undrar över föräldrakontakter, OSV.

Herr talman! När det gäller överlämnandet är jag inte riktigt säker på att jag förstår vad Ulla Pettersson är ute efter. Det är alltså mycket grava anmärkningar som har riktats mot invandrarverket och eventuellt mot regeringen för den praxis som förekommer. JO har tagit upp det på två ställen, dels i ett klagoärende, dels i ett granskningsärende. Det är alltså på två av varandra oberoende håll som uppgifterna förekommer om att det görs påtryckningar på polisen att direktavvisa. I ena fallet rör det sig om direktavvisning där motiveringen skulle vara att invandrarverket har dåliga resurser. Jag tycker att det borde vara lätt att hantera, om nu den grunden är riktig: invandrarverket påtalar sina dåliga resurser och regeringen gör bedömningen i budgetsammanhang att resurserna måste förstärkas, om man upptäcker att lagen inte kan följas. Det tycker jag är ett självklart sätt att hantera en sådan sak. Vad beträffar kontinuerlig kontroll över verksamheten är det, vad jag förstår, inte KU-ledamöternas uppgift att tala om formerna för detta. Vår uppgift är att, på grundval av det material vi har, visa att här förekommer olagligheter. Det finns alltså de här två uppgifterna från JO och det finns kompletterande uppgifter beträffande Arlandapolisen, framförda i Svenska Dagbladet och sedan i ett TV-program, där det sägs mera precis att det har förekommit påtryckningar om direktavvisning till Libanon, därför att om man inte avvisar snabbt är det svårt att sedan få Libanon att ta emot flyktingarna. Jag tror att jag uttryckte mig tydligt när det gällde palestinierna. Jag sade ju att det som krävs är egentligen att palestinierna får en lika, dvs. en rättvis, bedömning. Vi är som KU-ledamöter bakbundna, eftersom det finns en hel del hemligt material. Om palestinierna hade fått en lika generös bedömning som andra, hade det varit lättare att fatta riktiga beslut. Här får man hämta uppgifter från annat håll — från palestinier själva, från flyktingadvokater m.fl. — som är så pass samstämmiga att de styrker uppfattningen att det sker en särbehandling, utöver de långa handläggningstiderna.

Herr talman! För ordningens skull vill jag börja med att yrka bifall till reservationerna 11, 13, 14 och 15, som vi har stött. I fråga om palestinierna kan reservationen tyckas vara mild och modest, och den handlar bara om handläggningstider. Men som framgått tidigare i debatten om Ebbe Carlsson-affären, har vi valt att i det konstitutionella granskningsarbetet strikt hålla oss till hårdfakta, innan vi säger någonting i KU:s betänkande. Det man kan anse sig veta är alltså att handläggningstiderna är längre för palestinierna. Sedan kan man misstänka — och det har man full frihet att göra i en diskussion — att det ligger någonting bakom, att de långa handläggningstiderna är symptom på någonting. Det vill man då väcka debatt om: Vad kan det vara som gör att just fall som gäller palestinier har långa handläggningstider? Det är ganska märkligt med tanke på den officiella politik som regeringen numera för i den palestinska frågan, det förtroende den har visat för den största palestinska organisationen, osv. Det är någonting märkligt som finns här bakom. När det gäller uppföljningen vill jag ännu en gång upprepa att reservanterna förmodligen har följt riksdagsarbetet och lagt märke till att utrikesutskottet, senare med riksdagens godkännande, har gått längre än till att kräva uppföljning bara av fall där någon har råkat illa ut. Här handlar det om att man än en gång uttalar att som ett led i denna bevakning — alltså i fråga om mänskliga rättigheter — bör ambassaderna enligt utskottets mening också följa situationen för återvändande flyktingar. Det finns ingen reservation om att det skall vara vissa flyktingar eller de som råkar illa ut eller något sådant, utan det bör ingå generellt i ambassadernas uppgifter att följa upp detta. Det har riksdagen faktiskt beslutat. Är det då inte rimligt att konstitutionsutskottet utgår ifrån ett riksdagsbeslut när man bedömer hur frågan har handlagts? Det tycker jag måste vara det enda självklara. Majoriteten har inte hunnit med i svängarna, och det är kanske förståeligt. Det har blivit livligare i riksdagen det senaste halvåret. Det är inte bara så att ett majoritetsförslag går igenom utan vidare och att man kan förutsätta att det har beslutat så som överheten har velat. Man får följa med litet mer för att få veta vad riksdagen har bestämt. Vad beträffar denna terroristlag är det riktigt att vi här inte skall debattera lagens existens utan hur den tillämpats. Men reservanterna har sagt ifrån att man anser att regeringen borde upphäva kommunarresten i avvaktan på resultatet av den översyn som nu pågår av terroristbestämmelserna. Man anser att regeringen felar när man efter fem år fortfarande upprätthåller kommunaresten. Vad är kommunarresten? Är den ett effektivt medel att hindra människor från att begå terrordåd? Det kan ändå ingen tro på allvar. Det är ju fullständigt löjeväckande om man tror det. Nej, kommunarresten är ingenting annat än statsmaktens psykiska motterror mot vissa människor som man av olika skäl inte tycker om därför att man har fått upplysningar från ett säpo som för länge sedan i dess nuvarande form borde ha lagts ned eller i varje radikalt ha förändrats.
Herr talman! I mina kommentarer vill jag först vända mig till Bengt Kindbom. Beträffande den ökande tillströmningen av asylsökande anser även jag att hela utskottet att regeringen måste göra något med anledning av den. Vi är väldigt eniga på den punkten, och nu eller i varje fall snart ligger också på riksdagens bord sådana förslag. Beträffande uppföljningen handlar det också om de resurser som man har till förfogande. Hur mycket resurser skall man lägga ned på att följa upp enskilda ärenden? Det gjordes en ganska omfattande sådan uppföljning i förra årets granskning. Det är positivt att den gjordes. Men jag vill påpeka att det inom arbetsmarknadsdepartementet togs stora resurser i anspråk som annars kunde ha använts till att handlägga invandrarärenden. Det är ju också en fråga om vederbörandes säkerhet i sitt hemland och vilken situation man hamnar i. Det är ju inte alldeles självklart att vi hjälper en enskild individ genom att följa upp hans eller hennes ärende efter det att han eller hon har kommit hem. Det är också en intregritetsfråga. Det är inte självklart att en person som har varit i Sverige och blivit avvisad här ifrån vill att svenska myndigheter skall följa honom i hasorna när han sedan kommer tillbaka till sitt ursprungliga land. Utrikesutskottet har talat om generell uppföljning. Det är alldeles riktigt. Det är också så som vi från majoriteten tycker att man borde göra i större utsträckning i stället för att följa upp enskilda ärenden där man ändå kan ha svårt att få fram uppgifter. Vi vill att man skall lägga tyngdpunkten på att följa de upplysningar man kan få från exempelvis FN:s flyktingkommissariat, Amnesty International, Rädda barnen. Det finns andra internationellt kompetenta organ och organisationer som kan förbättra våra kunskaper i dessa ärenden. Det gäller självfallet också svenska utlandsmyndigheter. Jag tycker inte att detta strider mot utrikesutskottets beslut. Ingela Mårtensson, jag undrade inte alls vad som låg bakom de här granskningsärendena. Jag sade också att jag tyckte att det är bra att de här anmälningarna har gjorts och att de har bidragit till att föra utlänningsärendena framåt i Sveriges riksdag och i landet över huvud taget. Regeringen har också gång på gång påpekat när det gäller de här asylbedömningarna och polisens bedömningar att på det sättet skall man inte göra. Det kommer också nya regler, som innebär att invandrarverket skall bli första instans i de här ärendena. Beträffande palestinierna har redan reservanterna här i sina inlägg konstaterat att man ser litet olika på frågan i folkpartiet och miljöpartiet. Dessa partier hittar ingen annan grund för att reservera sig än just handläggningstiderna, medan vpk möjligen har en något mer logisk inställning. I varje fall kanske deras inlägg och reservation stämmer något bättre samman.
Herr talman! När det gäller uppföljningen säger Ulla Pettersson att det inte är självklart att följa upp enskilda ärenden därför att vederbörande inte vill ha svenska myndigheter i hasorna, utan man skall göra generella uppföljningar. Vad det nu kan innebära. Vi tycker att det är självklart att man borde göra stickprov, att man bör ha någon form av kontroll över vad som händer dem som utvisats från Sverige. Då måste man följa upp enskilda ärenden på något sätt så att man vet vad som händer. Den uppföljning som gjordes förra året skedde efter påtryckningar från enskilda personer som hade gjort påståenden om att vissa personer hade utsatts för olika förföljelser i sina hemländer. Det är inte så vi menar att det bör gå till utan regeringen bör ta ett eget initiativ för att kunna göra bedömningar inför framtiden. Det är det vi främst kritiserar regeringen för — att man inte har initiativ i denna fråga utan det skall först finnas påståenden om att människor har blivit mördade eller på annat sätt råkat illa ut. Vad händer med t.ex. Sami El-Sharif i dag? När det gäller de palestinska flyktingarna säger Ulla Pettersson återigen att vi inte finner någon annan grund. Nej, det är väldigt svårt att göra några bedömningar av de utlåtanden som har förekommit. Det hänger inte på att det här är sekretessbelagt material. Vi kan ändå inte utifrån den information vi har fått göra någon som helst värdering av om det här är riktiga påståenden om personerna eller om det är skvaller. Då kan vi heller inte göra sådana värderingar i utskottsbetänkandet. När det återigen gäller de här JO-ärendena har regeringen alltså, som Ulla Pettersson påpekade här, sagt att man inte får göra på det här sättet. Men det har ju inte räckt. Man måste se till att det inte sker några myndighetsmissbruk. Man måste se till att vår grundlag följs. Det är regeringens skyldighet. Det har man inte gjort.
Herr talman! Riksdagsdebatter är ofta de obesvarade frågornas högtidsstunder. Ibland spelar det kanske inte så stor roll. Men en fråga här spelar faktiskt en stor roll, inte för oss här utan för andra människor, nämligen hur länge utskottsmajoriteten anser att kommunarresten kan fortsätta. Hur länge skall den fortsätta om den inte skall avbrytas efter fem år? Är det möjligen så att de nio kurdiska politiska fångar, som de kallar sig själva i sitt brev, är utsatta för politisk utpressning, att de avkrävs en politisk avbön? Jag bara refererar deras egen version i ett brev. Det hade varit skönt att få det dementerat att människor i Sverige skulle avkrävas en förändring av sina politiska åsikter för att få åtnjuta medborgerliga rättigheter. Å andra sidan är det väldigt svårt att begripa vad som hänt när det inte kan besvaras klart och tydligt hur länge man tänker låta kommunarresten pågå utan att utskottsmajoriteten anser att regeringen bör ingripa. Den kan väl ändå inte pågå i evighet. Det måste ju finnas någon gräns, och när skall den gränsen sättas? Kan man möjligen få ett svar på den frågan? Som ledamot i bl.a. utrikesutskottet måste jag reagera inför detta med att svenska ambassader skulle följa folk som inte vill bli följda i hasorna. För tredje gången har vi i utskottet uttalat, och fått riksdagens godkännande för, att det skall ingå i de svenska ambassadernas arbetsuppgifter att allsidigt följa utvecklingen i fråga om mänskliga rättigheter i de länder där man verkar. Som ett led i denna bevakning bör ambassaderna, enligt utskottets mening, också följa situationen för återvändande flyktingar. Det finns ingen reservation om att man bara skall följa några få fall som det gått särskilt illa för utan man skall ha en allmän överblick över hur det går för återvändande flyktingar som Sverige har avvisat. Då måste väl ändå utskottsmajoriteten kunna erkänna att man tydligen inte varit medveten om vad riksdagen beslutat, när man skrev sitt majoritetsyttrande. Minoriteten var bättre påläst när det gäller riksdagens beslut. Riksdagen som helhet måste väl ändå kunna vara konsekvent och inte hatta mellan olika ståndpunkter från den ena månaden till den andra. Detta kan riksdagen i det här fallet bara vara genom att rösta för reservationen.
Herr talman! Jag ämnar fortsätta där jag senast slutade med att kommentera Rolf L Nilsons synpunkter på invandrarverket och de här JO-ärendena. Jag vill bara påpeka att de beslut som JO kritiserade fattades i oktober resp. november 1987. Enligt generaldirektör Christina Rogestam har det sedan dess hänt mycket på invandrarverket, och med det nya lagförslaget blir också invandrarverket första instans i dessa ärenden. Ingela Mårtensson sade att man bör ha någon kontroll och uppföljning av enskilda ärenden. Ja, men det har man ju. När det kommer uppgifter om att någon råkat illa ut, har man faktiskt gjort uppföljningar. Ett exempel på detta är dessa 88 punkter från förra årets granskning. Jag kan också nämna att det inte har kunnat beläggas att dessa människor råkat illa ut på det sätt som har påståtts. Om man har sådana misstankar, är det viktigt att de förs fram till rätt instans. Per Gahrton talade om kommunarresten. Jag har inte för avsikt att här i dag vara något slags självutnämnd högsta domstol och avgöra exakt när kommunarrest övergår till frihetsberövande. Det kan förtjäna att påpekas att de människor som det rör sig om faktiskt är utvisade ur Sverige, vilket vi inte skall glömma bort. Det har också fattats ett beslut om att de inte skall vistas här. Utvisningarna har inte kunnat verkställas och därför har man tillgripit kommunarrest. Jag tror inte att någon är nöjd med den lösningen. Terroristlagstiftningen är nu föremål för översyn. När det gäller beslutet i utrikesutskottet ber jag att få påminna Per Gahrton om att konstitutionsutskottet granskar sådant som har hänt — vi rör oss alltså med förfluten tid. Att utrikesutskottet i år har fattat ett beslut av annan karaktär får vi möjligen ta upp vid nästa års granskning. Den frågan hör inte hemma här i dag. Jag vill avsluta med att säga något om de ensamma barnen. Jag tror att det var Ingela Mårtensson som sade att det är beklagligt att invandrarministern har den uppfattningen att barnen helst skall vistas hos sina föräldrar. Jag instämmer med invandrarministern. Det finns undersökningar om finska krigsbarn och om barn i London under blitzen, som visar att det värsta som egentligen kan drabba barn är inte krig, hungerkatastrofer och annat utan just att bli skilda från sina föräldrar. Våra strävanden borde alltså i första hand inriktas på att barnen får stanna hos sina föräldrar. Självfallet finns det barn som inte har några föräldrar eller där föräldrarna inte kan ta detta ansvar, och det är då som dessa besvärliga situationer uppstår.

Herr talman! Också jag vill instämma i den kritik som här har förts fram beträffande handläggningen av ärenden som rör palestinier och de kommunarresterade. Behandlingen av dessa ärenden uppvisar mycket allvarliga brister. I dessa båda fall har handläggningen blivit föremål för mycket skarp internationell kritik. Det är inte vilka organisationer som helst som står bakom kritiken, utan det är Amnesty international och Internationella juristkommissionen, vilka i andra fall åberopas av dem som nu försvarar handläggningen. Det sätt på vilket detta har blivit bedömt på s. 66 och s. 68 är således otillfredsställande. När det gäller palestinierna rör det sig inte bara om extremt långa handläggningstider. Det är fråga om handläggningstider som inte ligger på ett eller två år, utan — som det sägs i betänkandet — i ett tiotal fall handlar det om tre eller fyra år och i ett par fall om ända upp till fem och t.o.m. sju år. Svensk-palestinska vänskapsförbundet, som har anslutning från alla partier här i riksdagen, har på begäran av medlemmarna gjort en undersökning av dessa förhållanden, och genom just den här undersökningen uppdagades dessa missförhållanden och omfattningen av dem. Det är allvarligt att det inte sker en snabbare rättelse när det gäller handläggningen av dessa fall. Därför kan man inte säga att detta inte behöver bli föremål för några ytterligare åtgärder. Det rör sig alltså inte bara om handläggningstidernas längd, utan också om att utvisningar har gjorts i mycket tveksamma fall. Nyligen hade vi ett mycket aktuellt fall, vilket berörde en tredje fråga som är allvarlig i sammanhanget, nämligen att man när det gällde beslut i ett utvisningsärende hänvisade till att vederbörande inte var trovärdig på grund av den bedömning som gjordes av säpo. Ulla Pettersson har uttalat sig i den frågan och jag instämmer med henne, att polisen — långt mindre säpo — inte bör göra någon asylbedömning eller trovärdighetsbedömning. Den andra frågan gäller de kommunarresterade. Där säger utskottet att man hänvisar till den utredning som pågår, och det är ju bra att den har kommit till stånd. Men jag vill erinra om att denna utredning inte kommer att kunna slutföra sitt arbete förrän — i bästa fall — i slutet av detta år. Sedan blir det remissbehandling och förhoppningsvis propositionsskrivande. Det kommer att ta åtskillig tid innan det går att åstadkomma någon förändring i detta avseende. Att enbart förlita sig på detta kan innebära att dessa människor kan komma att få vänta i sex år, om det nu blir någon förändring i bestämmelserna. Av allt att döma innebär kommunarrest numera ett frihetsberövande. Högsta domstolen hade att handlägga fall som låg avsevärt tillbaka i tiden. Det är nu nya fall som tydligen kommer till högsta domstolens prövning. Dessa frågor är dock anmälda och föremål för prövning inom Europakommissionen och förhoppningsvis så småningom även i Europadomstolen. Jag tycker att man i båda dessa fall inte har genomfört den noggranna granskning som var behövlig, och man har inte heller kommit med förslag till riktiga åtgärder.

Herr talman! Den debattrunda som vi nu inleder omfattar punkterna 14—22 i utskottsbetänkandet. En rad helt skilda ärenden har alltså sammanförts till en enda debattomgång med en företrädare för varje parti. När denna debattomgång genomförts är det givetvis möjligt för andra talare att argumentera i de skilda ärendena. Tanken bakom denna debattordning, som nu görs på prov och som således på intet sätt är prejudicerande, är dels att vinna effektivitet i debatten, dels att vinna tid men framför allt också, att samtliga ärenden blir föremål för diskussion i kammaren. Det har dess värre inte alltid varit möjligt att klara detta tidigare inom den utfästa tidsramen, vilket varit till skada för den viktiga öppenheten i debatten även om det i sak inte inneburit någonting när det gäller riksdagens ställningstagande. Den debatt som nu förestår skall behandla jämställdhetsfrågor, regeringens utnämningspolitik, rättspsykiatriska undersökningar, utbyggnaden av väg E 6 i Bohuslän till motorväg, hanteringen av klyvbart material, PK-bankens förvärv av Carnegie Fondkommission AB, import av japanska bilar, aktiefördelningen vid en nyemission i UV-Shipping AB samt rörelsehindrade elevers gymnasiestudier. Det är således fråga om klart artskilda ärenden. I några av dessa frågor är utskottet helt enigt, vilket inte är detsamma som att utskottet avstår från att framföra kritik mot regeringens handläggning. Tvärtom — utskottet är i vissa avseenden mycket kritiskt. De ärenden det här är fråga om gäller jämställdheten, rättspsykiatrin, UV-Shipping och rörelsehindrade gymnasieelever. I utskottsbetänkandet görs en sammanfattning av såväl utskottets tidigare granskning av jämställdhetsfrågorna som vissa av regeringen vidtagna åtgärder rörande jämställdhet i statlig verksamhet. Könsfördelningen i 84 statliga styrelser och samtliga regionala styrelser redovisas per den 1 juli 1988. Utskottet kan konstatera att andelen kvinnor ökat både i statliga styrelser och statliga utredningar, vilket i och för sig är tillfredsställande. Det är emellertid angeläget att ytterligare ansträngningar görs på detta område, vilket utskottet förutsätter kommer att ske. Utskottet konstaterar vidare att mycket få kvinnor kommit i fråga vid utnämningar till högre tjänster, vilket ur jämställdhetssynpunkt inte är acceptabelt. Utskottet utgår från att regeringen fortlöpande ägnar hithörande frågor största uppmärksamhet. Utskottet framför också en viss kritik när det gäller förverkligandet av planerna i det handlingsprogram för jämställdhet inom regeringskansliet som fastställdes hösten 1986. Detta gäller särskilt fördelningen mellan kvinnor och män inom de olika handläggarkategorierna, där utskottet konstaterar att något närmande till det i handlingsplanen uppsatta målet inte ägt rum trots att mer än hälften av angiven tidsperiod nu passerats. Utskottet förutsätter att en intensifiering äger rum i ansträngningarna att uppnå målet. En mer positiv utveckling kan emellertid också noteras när det gäller tjänster på chefslöneplanet och för rättssakkunniga. Här har antalet kvinnor ökat markant, även om det alltjämt är långt till en jämn fördelning mellan kvinnor och män. När det gäller rättspsykiatriska undersökningar understryker utskottet det oacceptabla i att den föreskrivna sexveckorsfristen rörande utredningstiden regelmässigt förlängs, särskilt som det ofta är fråga om sjuka människor som är berövade sin frihet. Även om socialstyrelsen som chefsmyndighet har det närmaste ansvaret för att de rättspsykiatriska klinikerna och stationerna bedriver sin verksamhet på ett effektivt och lagenligt sätt, så faller det yttersta ansvaret för att kraven uppfylls på regering och riksdag. Det ankommer på statsmakterna att se till att erforderliga medel för verksamheten ställs till förfogande. Ett genomgripande reformarbete pågår sedan några år i syfte att skapa förutsättningar att på lång sikt lösa problemen inom undersökningsverksamheten, vilket utskottet anser vara värdefullt. Avgörande i sammanhanget är emellertid frågan om huvudmannaskapet för verksamheten, där förhandlingar pågår om ett överförande från staten till berörda sjukvårdshuvudmän. Eftersom detta är svårlösta frågor som kräver lång tid borde enligt utskottet särskilda åtgärder under tiden ha vidtagits för att rätta till bristerna. Utskottet påtalar också saktfärdigheten när det gäller översynen av de administrativa rutinerna m.m. inom de rättspsykiatriska klinikerna och stationerna, liksom att socialstyrelsen först hösten 1988 infört ett nytt statistiksystem som skall effektivisera tillsynen och uppföljningen av verksamheten. Även denna åtgärd borde således ha vidtagits tidigare. Den kritik utskottet framför för att man inte för länge sedan ägnat den rättspsykiatriska verksamheten större uppmärksamhet än som skett återfaller såväl på tidigare regeringar som på den nuvarande. Frågan om UV-Shipping gäller fördelningen av aktier till allmänheten i samband med en nyemission. UV-Shipping, som till en början ingick i Svenska Varvkoncernen, såldes i november 1988 till tre löntagarfonder. Både säljare och köpare ansåg att såväl rederier som allmänheten borde ingå som nya delägare genom en nyemission. Vid diskussionen i samband härmed träffades en muntlig överenskommelse mellan företrädare för industridepartementet å säljarens sida och de tre löntagarfonderna samt rederiföretagen å köparnas sida om fördelningen av aktier till allmänheten. Enligt överenskommelsen skulle ingen kunna erhålla mer än 500 aktier. Trots detta erhöll ca 180 personer poster som omfattade mer än 500 aktier. Industriminister Ivar Nordberg har vidimerat att försäljningen av aktier inte följde den träffade överenskommelsen och har tagit på sig ansvaret för detta. En upprepning av motsvarande slag skall enligt industriministern inte kunna komma till stånd. Utskottet uttalar att fördelningen av aktier inte har skett i enlighet med den överenskommelse som ingåtts, vilket ger anledning till kritik. Utskottet noterar att industriministern påtagit sig ansvaret för det inträffade och har i Övrigt ingenting att andraga. När det gäller rörelsehindrade gymnasieelever uttalar utskottet att de krav riksdagen ställt i fråga om ansvar för dessa ungdomars gymnasiestudier inte uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Mer kraftfulla åtgärder borde ha vidtagits från ansvarigt håll för att lösa denna viktiga fråga. Eftersom Elisabeth Fleetwood senare kommer att beröra detta ärende, avstår jag här från ytterligare kommentarer. Herr talman! Vid återstående fem ärenden under denna debattpunkt föreligger reservationer från skilda håll. Vi moderater har därvidlag reserverat oss på en punkt, nämligen när det gäller regeringens utnämningspolitik. Vi anser starka skäl föreligga att rikta grava anmärkningar mot att socialdemokrater i så påfallande mycket högre grad än andra enligt regeringens mening besitter de kvalifikationer som krävs för att upprätthålla de högsta ämbetena i statens tjänst. Alldeles orimlig är ju inte tanken att även icke socialdemokrater har sådana egenskaper. Frågan om politiseringen av utnämningarna kommer närmare att skärskådas av Stig Bertilsson senare i denna debatt, varför jag här nöjer mig med den nu gjorda anmärkningen. Konstitutionsutskottet har också granskat regeringens agerande i den s.k. Carnegiefrågan och riktar på flera punkter kritik mot handläggningen. Denna affär gjordes de facto uppi slutet av april förra året mellan PKbankens styrelseordförande Tony Hagström och finansmannen Erik Penser. Strax före första maj informerades finansminister Feldt, som i sin tur överlade med statsminister Ingvar Carlsson och statsrådet Bengt K Å Johansson. Men första maj stod för dörren och då skulle ju kapitalister av skilda slag utsättas för sedvanlig kritik, så även herr Penser. Att regeringen samtidigt som denna kritik strömmade ut från talarstolarna var inlåten i en stor affär med en av de största inom storfinansen fick givetvis inte komma ut. Då skulle ju förstamajtalen framstå som hyckleri, vilket säkert skulle påtalas av elaka journalister och andra illasinnade individer. Risken för att hela affären skulle gå i stöpet på grund av den opinionsstorm, som skulle blossa upp, var uppenbar. Alltså var det bäst att tiga, vilket således innebar att hundratals förstamajtalare framträdde under felaktiga förutsättningar. I rörelsens tjänst går det emellertid alltid att rättfärdiga dubbelmoral. Utskottet riktar skarp kritik mot att regeringen uppenbarligen från början hade avsett att inte underställa riksdagen denna fråga. En åtgärd av detta slag, som ju innebär en betydande minskning av statens ägandedel i PKbanken, skall givetvis föreläggas riksdagen för beslut. Det var först efter en särskilt anordnad riksdagsdebatt i ärendet som regeringen tvingades ändra sin inställning. Regeringens handlande är självfallet klart otillfredsställande. Enligt min mening kan det därtill inte vara rimligt att en affär av denna storleksordning fick klartecken efter det att endast tre statsråd blivit informerade. Hela regeringen borde ha känt till affären innan besked gavs. Även om vi numera är ganska vana vid att statsråd i den socialdemokratiska regeringen går bakom ryggen på varandra, försvarar detta verkligen inte handlandet. Vidare är det också klart otillfredsställande att det inte går att få klarhet om i vilka former och i vilken utsträckning regeringen överenskommit med Erik Penser om att denne i sin tur skulle sälja ut aktier i PKbanken. Det har inte gått att få klara besked på denna punkt, eftersom dokumentation uppenbarligen saknas. Detta är mycket anmärkningsvärt och ger anledning till allvarlig kritik, vilket utskottet också uttalar. Av någon outgrundlig anledning delar inte socialdemokraterna utskottsmajoritetens uppfattning på denna punkt, vilket är synnerligen anmärkningsvärt. Med all säkerhet har svenska staten via PKbanken betalat ett för högt pris vid förvärvet av aktierna. Erik Penser har uppenbarligen gjort en bra affär — ett memento så gott som något i den socialdemokratiska hetsen mot de förkättrade kapitalis Herr talman! I de övriga tre ärendena, således motorvägsbygget i Bohuslän, export och import av klyvbart material samt import av japanska bilar, står vi moderater bakom majoritetsskrivningen i utskottet. Genom att hänvisa till denna avstår jag härmed från att göra några kommentarer i dessa frågor. Med det anförda yrkar jag således bifall till de reservationer bakom vilka vi moderater ställt oss. I övrigt ställer jag mig bakom utskottets anmälan.